Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse jag ställer mig i talarstolen i dag som representant för moderata samlingspartiet när vi diskuterar ett betänkande som vi länge har haft i åtanke. Betänkandet behandlar rättvisa statsbidrag till ålderdomshemmen, valfrihet för de gamla i större utsträckning och möjlighet att få bo kvar i den boendeform och den vårdform som man själv tycker är bra. Uttalandet i betänkandet om att ålderdomshemmen skall finnas kvar ser jag som mycket värdefullt i detta sammanhang. Det är en bred majoritet som nu står bakom detta uttalande. De neutrala statsbidragen är också utomordentligt viktiga. Om man ser på denna debatt i ett historiskt perspektiv, finner man att de hittillsvarande statsbidragen i hög grad har varit styrande för verksamheten i kommunerna i olika sammanhang. Utvecklingen på detta område av äldreomsorgen har faktiskt egentligen i större utsträckning styrts av statsbidragen än av de övergripande politiska och sociala mål som har ställts upp i de enskilda kommunerna i skilda sammanhang. När kommunerna gavs möjlighet att bygga servicehus med hjälp av generösa statsbidrag och lånebestämmelser och samtidigt fick statsbidrag till personalen inom ramen för hemtjänstbidraget, var det av ekonomiska skäl nästan omöjligt för kommunerna att satsa på nybyggnad av ålderdomshem och att utveckla och förbättra de befintliga ålderdomshemmen. Det finns några få undantag här i landet, där man har varit mera framsynt och tagit av egna pengar för att satsa på ålderdomshemmen och på värdiga former av boende i det sammanhanget. Enligt vad som framgår av betänkandet har det under 1980-talet försvunnit ungefär 11 000 platser vid ålderdomshemmen. För de två år som närmast ligger framför oss beräknar man att det kommer att försvinna ytterligare ungefär 7 000 platser. Jag menar nu, herr talman, att med detta betänkande och det beslut vi skall fatta kan denna utveckling stoppas. Under den tid som har gått har väldigt många gamla upplevt sin situation som ohållbar. De har känt oro inför framtiden. De har inte velat flytta. De har velat bo kvar på de ålderdomshem där de har känt trygghet. Många har velat komma in på ålderdomshem för att få just den omvårdnadsformen. Det har rått en oerhört stor osäkerhet från alla håll när det just gäller ålderdomshemmens framtid. Det har skapat onödigt lidande och onödig osäkerhet och förtvivlan bland många gamla människor. Det är därför det här beslutet är så bra. Nu är det bara att se till att man också ute i kommunerna lever upp till denna nya målsättning. Dagens debatt och det betänkande vi behandlar innebär ett väsentligt trendbrott när det gäller inriktningen av äldreomsorgen, så till vida att man nu i kommunerna kan skapa alternativ och anpassa verksamhet och planering utifrån de behov som finns i kommunerna. Vi är nöjda från moderata samlingspartiets sida. Helt nöjda blir vi emellertid först när valfriheten för de gamla är total och när man i ännu större utsträckning har möjlighet att påverka sin tillvaro i olika sammanhang. Jag skall återkomma till detta. Daniel Tarschys var litet grand inne på turerna i den debatt om ålderdomshemmen som vi har fört under en längre tid. Många har ansett att detta har varit en debatt som har förts för debattens egen skull. Jag vill bestämt avfärda sådana tankegångar. Den debatt som har förts under de gångna åren har haft utomordentligt stor betydelse för det beslut som vi skall fatta i dag. Den har också haft betydelse för synen på äldreomsorgen i stort och inriktningen av äldreomsorgen inför framtiden. Jag hälsar med mycket stor tillfredsställelse den socialdemokratiska omsvängningen beträffande synen på ålderdomshemmen. Det är bra att omsvängningen har gått så snabbt, sedan man äntligen kommit fram till att vi måste ha kvar denna vårdoch boendeform också i framtiden. Så sent som i 1985/86 års betänkande från socialutskottet betecknade den socialistiska majoriteten ålderdomshemmen som någonting som skulle finnas kvar enbart övergångsvis. Man räknade med att den vårdoch boendeformen i princip skulle försvinna ganska snart. Förra året hade man en mer krystad skrivning. Då hänvisade man till en form av boendeundersökning som skulle göras i hela landet. Jag hade då mycket svårt att se vad den boendeundersökningen hade att göra med principfrågan om ålderdomshemmens vara eller inte vara. När vi nu har fått delar av undersökningen, är jag ytterligare stärkt i min uppfattning att den undersökningen egentligen inte har gett något nytt underlag för principbeslutet i frågan. Men det är klart att det i och för sig är bra att ha också det underlaget. Jag beklagar dock samtidigt att den socialdemokratiska omvändningen i fråga om synen på ålderdomshemmen har kommit så sent. Hade man ställt upp för ett par år sedan hade betydligt fler platser på ålderdomshemmen kunnat räddas, och vi hade kunnat bespara många gamla ett lidande. Vi hade också kunnat få en ökad aktivitet i fråga om förbättring och ombyggnad av ålderdomshem. Vi kan, herr talman, av debatten dra slutsatsen att pendelpolitik är dåligt och att nytänkande är bra. Den politik som har bedrivits har faktiskt varit en utpräglad pendelpolitik. Ena gången skulle alla gamla in på institutioner — det är inte särskilt många år sedan detta var gängse social välfärdspolitik i vårt land. Så helt plötsligt svänger man, och nu skall alla ut ifrån institutionerna. Båda de här synsätten är lika dåliga i sig. När man resonerar i så generella termer och om så generella målsättningar, bortser man ifrån att människor är olika och att gamla människor lika väl som unga har olika behov och olika önskemål. Därför hälsar jag dagens betänkande och dagens debatt med tillfredsställelse. Jag ser nu en tillnyktring från den tidigare pendelpolitiska linjen. Nu gäller det att se till att man ute i kommunerna också är beredd att fullfölja den målsättning som vi tycks vara överens om i dag. Det gäller inte bara kommunerna utan också de ämbetsverk som skall utfärda råd, anvisningar och föreskrifter. Det gäller nu att se till att de kommer snabbt och att inte riksdagsbeslutet förvanskas genom. ytterligare uppskärpningar i ämbetsverkens föreskrifter beträffande ålderdomshemmen som boendeoch vårdform. Det har nämligen funnits tendenser i den riktningen beträffande tidigare fattade riksdagsbeslut i samma fråga. För oss moderater är det viktigt med valfrihet. Vi vill ge människan en chans att bestämma över sin tillvaro även när hon är sjuk och gammal och när hon behöver vård och omsorg i olika sammanhang. Vi måste ge människovärdet en ny chans. Behovet av att kunna påverka sin tillvaro upphör inte när man behöver speciell vård och omsorg, utan det är snarare i de situationer i livet när man behöver medmänsklig vård och omsorg som behovet är allra störst av att kunna påverka sin egen livssituation. Herr talman! Jag vill understryka att det i debatten om ålderdomshemmen har varit en rad missuppfattningar gentemot oss som har velat ha ålderdomshemmen kvar som boendeoch vårdform. Jag fick för några veckor sedan ett brev från en man i Alvesta. Han var väl bevandrad i äldreomsorgsfrågor, som jag uppfattade innehållet i brevet. Han tog nästan heder och ära av mig och menade: Du vill ha kvar de gamla, dåliga ålderdomshemmen — du är inte beredd att ge de gamla en bättre tillvaro än på 40-, 50 och 60-talen. Jag vet att debatten förs på det sättet ute i landet. Men ingenting kan vara felaktigare än detta. Det är snarare så att vi, parallellt med att vi har drivit frågan om att ålderdomshemmen skall vara kvar som vårdoch boendeform, har krävt att man skall förbättra standarden, bygga om och förnya ålderdomshemmen. Jag tror också att handikapporganisationernas syn på den här frågan — det handlar om neutrala statsbidrag — bottnar i en felsyn beträffande möjligheterna att kombinera ålderdomshem och hemtjänst. Som jag ser det finns det inget motsatsförhållande mellan ålderdomshemmen, sjukhemmen och en väl fungerande hemtjänst. Jag anser att de handikappade skall ha rätt till ett eget boende när de vill ha ett sådant. Det är vår skyldighet att se till att de verkligen har den möjligheten. Men det finns ingen motsättning mellan att ge de handikappade denna rätt och att samtidigt ge de gamla rätt att bo på ålderdomshem. Båda kategorierna skall ha valfrihet, och det gäller att utforma politiken på ett sådant sätt att valfriheten också kan möjliggöras. I och med detta beslut tror jag också att det blir fritt fram för förbättringar av standarden på ålderdomshemmen ute i kommunerna. I det sammanhanget litar jag på kommunalpolitikernas goda omdöme och ansvar. Herr talman! Låt mig gå in på ett annat område inom äldreomsorgen, nämligen sjukhemmen och långvården.

Det var för mig positiva besök, därför att jag mötte positiva människor som arbetade i dessa olika vårdoch boendeformer. Jag kommer ihåg Kerstin Hermansson, föreståndaren på Bodaklint, som hade en fantastisk entusiasm när det gällde att ge gamla och glömska personer en värdig tillvaro inom ramen för det boendet. Det var samma sak med Gulli Värnerud och Ann Magnussson vid Hestra sjukhem. Inom ramen för ett väl fungerande sjukhem med eget rum för de boende kunde man också skapa en social samvaro, därför att man hade kontakt från boendet ut i serviceenheten. Man kände att det var någonting som fungerade och att alla trivdes. Patienterna hade inte bott många veckor på detta sjukhem. Jag menar att detta visar att det finns möjligheter att förbättra på ett positivt och konstruktivt sätt och ha kvar den omvårdnad och trygghet som ges inom ramen för detta integrerade boende. Det är bl.a. med anledning av detta som vi moderater säger i en reservation: Avveckla inte institutionerna snabbare än det finns resurser i hemtjänsten. Vi är ensamma om den markeringen, och jag beklagar det. Det måste finnas ett samband mellan avveckling och förändring av institutioner och resurser för hemtjänsten och hemsjukvården. Vi vet att det brister betänkligt i dag, och vi vet att många gamla lider av dessa påtagliga brister. Vi kräver också att de enskilda sjukhemmen skall finnas kvar. Vi gör det därför att vi ser de enskilda, små sjukhemmen som en viktig och värdefull resurs. Utifrån det statistiska material som vi har fått vet vi att de platser som finns vid enskilda vårdoch sjukhem existerar inom ramen för betydligt mindre enheter, och det är ju mindre enheter som vi strävar efter. Därför är det inte vettig politik att slå ut och förstöra dessa små vårdenheter. De kanske behöver förbättras och ändra inriktning. Men se till att vi har vårdresurserna kvar, där den kunniga personalen finns och där de fysiska förutsättningarna föreligger för att ge en god vård och omsorg. Herr talman! Jag vill dessutom peka på vårt krav på valfrihet i fråga om såväl boende — ålderdomshem, sjukhem — som hemtjänsten. Vi moderater har krävt att det i socialtjänstlagen skall göras en starkare markering när det gäller valfriheten, rätten för de gamla att välja. Vi menar att de gamla också skall ha rätt att välja när det gäller hemtjänsten. Varför skall man inte kunna få anställa en granne eller en anhörig i stället för att anlita den kommunala — Prot. 1987/88:126 hemtjänsten? Enligt vår modell skall kommunen betala för detta på samma 25 maj 1988 sätt som är fallet när det gäller den kommunala hemtjänsten. Jag vill slutligen ta upp frågan om demenssjukdomarna och de reservationer som är fogade till betänkandet med anledning av motioner beträffande denna viktiga fråga. Jag vill understryka vikten av att de demenssjuka, vilket jag tror att vi är överens om, ges möjlighet att bo hemma med en väl fungerande hemtjänst eller möjlighet till gruppboende. I en gemensam reservation har vi borgerliga partier bl.a. krävt samlade medicinska resurser inom varje landsting, eftersom vi vet att det föreligger påtagliga brister när det gäller kunskapen om dessa viktiga frågor. Det är beklagligt att vi inte kunde få ett enigt utskott, som starkare hade markerat behoven av forskning och förnyelse när det gäller att skapa möjligheter till en drägligare tillvaro för de senildementa. När dett.ex. gäller Alzheimers sjukdom vet vi att resurser till forskning skulle kunna ge resultat. Herr talman! Jag vill sammanfattningsvis säga att vi ju har brister inom äldreomsorgen och inom hemtjänsten. Vi har vidare svårigheter på personalsidan. Vi har också påtagliga brister inom sjukvården, något som drabbar de gamla. Vad som behövs är ett samlat åtgärdspaket, där man är beredd att genom flexibla lösningar och ytterligare markerad valfrihet angripa dessa problem och åstadkomma konstruktiva förslag till beslut. De förslag som vi från moderata samlingspartiets sida har presenterat skulle starkt bidra till att lösa problemen.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

Herr talman! Resultatet av debatten i det ämne som vi nu behandlar, äldreomsorgen, kan kanske redan nu formuleras: Det råder i dag en stor enighet när det gäller detta mycket viktiga område, där debatten tidigare har präglats av en stor oenighet. Jag tänker då på frågan om ålderdomshemmen och statsbidraget för personalen på dessa. År efter år har vi inom centern enträget arbetat för att ålderdomshemmen skall accepteras. Men lika istadigt har vi stött på motstånd från socialdemokraterna. Bakom våra ansträngningar har legat övertygelsen om att ålderdomshemmen utgör en viktig omvårdnadsform, som vi helt enkelt inte har råd att gå miste om men som genom den socialdemokratiska politiken fram tilli dag bit för bit har avskaffats. Det värsta är att detta har varit en medveten effekt av den politik som har förts. Ålderdomshemmen skulle bort — punkt och slut. Anledningen till att vi har drivit frågan så intensivt är att vi ute i kommunerna överallt i landet har träffat en sky av vittnen som arbetar på basplanet och i nära kontakt med de äldre — de närmast berörda av vården — och som med en blandning av övertygelse och uppgivenhet har undrat varför i all sin dar denna flexibla vårdnadsform skall avskaffas. Här slipper ju människor flytta från boendeform till boendeform i den s.k. vårdkedjan, 11 med uppbrott och otrygghet som följd — och detta i ett skede av livet då tryggheten i tillvaron hänger intimt samman med stabilitet och invanda vardagsrutiner. Det som nu har skett är alltså glädjande. För oss som har fått rätt beror glädjen på att alla de som har efterfrågat möjligheten att kunna bibehålla och bygga nya ålderdomshem nu kan få denna länge eftersträvade önskan uppfylld. Samtidigt som socialdemokraternas förändring på denna punkt välkomnas, grumlas glädjen av det faktum att det skulle behöva gå så lång tid innan man omprövade sin ståndpunkt. Den socialdemokratiska förmågan att byta fot är verkligen påfallande. I det här fallet kan detta välkomnas, även om man kan ha delade meningar om förfarandet i sig. Det må vara hur som helst med de bakomliggande bevekelsegrunderna, men vi ser pragmatiskt på frågan, och just därför finns det anledning till glädje på många håll. En stor och kraftig bromskloss har skaffats undan och den viktiga satsningen på att lösa det stora gemensamma problem som äldreomsorgen utgör kan äntligen rulla vidare. Vi i centern bejakar helhjärtat den strävan som går ut på att äldre människor skall kunna bo kvar i sina hem så länge de själva önskar och så länge som detta är praktiskt möjligt. Därför är också en satsning på social hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt och naturligt inslag i omvårdnaden av de äldre. Detta är ett självklart led i samhällets beredskap och planering inför den ökning som sker av antalet äldre och som kommer att fortsätta in på 2000-talet. När man talar om det ökande vårdbehovet aktualiseras det stora bekymret inför vår närliggande framtid, nämligen att medan behovet av vårdpersonal ökar, minskar basen för rekrytering både när det gäller antalet ungdomar och den grupp av ungdomar som söker sig till vårdyrken. Till råga på allt sker en kraftig omsättning bland den personal som har genomgått utbildning. Personalomsättningen i storstäderna är för närvarande omkring 35 90. Ett belysande exempel på krisen är de siffror som nyligen presenterades vid en äldrevårdskonferens i Malmö. Av dessa framgår att det av 3 000 elever som antogs till utbildning vid vårdlinjerna efter två år fanns 50 96 kvar, alltså 1 500 elever. Efter ett år som anställda fanns 650 av dessa 1 500 kvar i tjänst. Detta säger något om den konkurrens som råder från yrken med högre löner och bättre arbetsförhållanden och som utgör ett allvarligt hot mot vården, eftersom den decimerar antalet vårdanställda. Förutom att det här krävs konstruktiva lösningar och lyhördhet för de anställdas erfarenhet och uppslag samt utrymme för de anställdas kreativitet måste det också till en ökad anpassning när det gäller arbetstider, en mänskligare helgtjänstgöring och någon form av återförande av de vinster som arbetslaget gör. Dessutom krävs naturligtvis att man från politiskt håll medvetet eftersträvar att placera vården av våra äldre — både bokstavligt och bildligt — i samhällets centrum och att dess uppgifter ges en hög prioritet. För närvarande är det industri, produktion, bankväsende och utbildning som står i centrum för debatten. I denna sfär borde också vården av våra äldre placeras. Detta gör kanske samhället i viss mening mindre effektivt. Men samhället skulle definitivt bli mer mänskligt, och detta är en vinst som vi inte får förskingra. Så, bildligt talat, ut med bankpalatsen och storköpen från Prot. 1987/88:126 centrum och in med ålderdomshem, vårdhem och hemtjänst! 25 maj 1988 Ett led i strävan att bygga upp en självkänsla hos dem som arbetar i vårdyrkena är att uppskatta det arbete som utförs av anställda inom den offentliga sektorn. Självfallet skall vi ta till vara privata initiativ och engagemang. Det är viktigt. Men den offentliga sektorn kan förnyas och förbättras och i många fall väl mäta sig med privata initiativ. Det finns bland de anställda inom den offentliga sektorn engagemang, uthålligt och ihärdigt arbete och en stor personlig omsorg. Allt detta slås den av som på olika sätt kommer i kontakt med alla de anställda inom hemtjänsten, inom hemsjukvård och på vårdhem. Här utförs ett arbete, ofta i det tysta och föga glamoröst, som är nödvändigt för att samhället skall fungera. Man påminns om att här, liksom alltid, hälsan oftast tiger still. Många äldre vill bo kvar i sitt eget hem. Det är från många utgångspunkter angeläget, då det ökar de äldres livskvalitet. Men det är viktigt att komma ihåg att det är den enskildes livskvalitet som avgör. För många innebär ett eget boende en isolering eller ett liv i en situation som man inte behärskar. Trots samhällets omfattande insatser är det de anhöriga som gör de största insatserna när det gäller vård av och omsorg om de äldre, insatser som är helt nödvändiga för att vård och omsorg över huvud taget skall fungera. Redan 1983 lade anhörigvårdskommittén fram förslag om lagstadgad rätt till ledighet för vård av anhörig. Vi har från centerns sida i flera år efterlyst förslag om ersättning för detta viktiga arbete. Det förslag regeringen nu lägger fram, som vi tyvärr inte hinner fatta beslut om i vår, är ett steg i rätt riktning. Enligt vår uppfattning bör det dessutom vara möjligt att ge stöd till anhörigvårdare även när de uppnått pensionsåldern. När det ökande antalet äldre diskuteras förbiser man lätt det mycket viktiga förhållandet att det bland våra pensionärer finns en stor och värdefull resurs som gärna vill bli tagen i anspråk för insatser i samhället. Det är fel att, som vi ofta gör, behandla alla som uppnått pensionsåldern som en grupp. Det skiljer 30-40 år mellan de yngsta och de äldsta. På många håll i landet, bl.a. i Malmö, tar man till vara de aktiva pensionärer som gärna vill göra frivilliga insatser för t.ex. ensamma människor. Det finns en förening, Hemtjänstväntjänst, som samordnar kvartersföreningar och som har funnit bra former för att kanalisera de tillgångar som finns i den stora fonden av god vilja och vitalitet förenad med mogen erfarenhet — kvaliteter som bara människor som nått en viss ålder naturligt besitter. När det gäller lönen för dessa insatser kan man kanske säga att kraft till tjänst är tjänstens lön. De som utför dessa tjänster tycker att det är meningsfullt att få göra väntjänster, inte tränga sig på men gärna vara till hands, erbjuda sällskap och gemenskap och skingra ensamheten som ibland är mycket stor, inte minst i storstäderna. Det är viktigt att betona att detta relativt nya tillskott får fortsätta att ha karaktären av väntjänst, och inte en tjänst som samhället kan betala till dess fulla värde och som mottagaren kan göra formellt anspråk på. Det är här fråga om en personlig relation, den personliga relation som gåva och gengåva alltid förutsätter. Man gör en tjänst som återgäldas med tacksamhet, men man är själv tacksam över att få tillfälle att göra tjänsten. Det är fråga om en ömsesidighet som berikar åt båda hållen. Att detta ändå kräver sin 13 Prot. 1987/88:126 organisatoriska ram hänger samman med att människor som frivilligt ställer sig till förfogande har behov att hänvisa till någon som har sänt dem, något slags auktorisation att den som kommer besitter den känsla för det grannlaga som måste förutsättas. Denna uppgift förutsätter ett nära samarbete med hemtjänstens personal, som uppfattar var behov av gemenskap finns. När dessa goda krafter kan utnyttjas på ett bra sätt till att bidra med insatser av olika slag för att underlätta äldreomsorgen, räknar man inte med full betalning för gjorda tjänster. Men det betyder inte att man tackar nej till en ersättning för de kostnader som den enskilde oundgängligen ådrar sig. Det kan t.ex. gälla ersättning för resor: Vi har tagit upp dessa frågor i vår partimotion, och de återkommer också i en reservation. Jag vill slutligen återvända till frågan om ålderdomshemmen och beröra den helt kortfattat. Riksdagen kommer nu att fatta ett beslut av stor och genomgripande räckvidd. Jag vill i likhet med Göte Jonsson understryka att det nu ligger makt uppå att regeringen och de förvaltningar på vilka det åligger att föra ut riksdagens beslut gör detta klart och otvetydigt, snabbt och rappt, och inte långsamt och otydligt, styckevis och delt. Vi är många som otåligt väntar på klara besked. Riksdagen säger nu sitt. Det upplevs som en stor lättnad. Vi har också rätt att vänta oss de officiella beskeden från ämbetsverken som ett brev på posten. Jag vill med anledning av detta avsluta med att ställa en fråga till biträdande socialministern, en fråga som kanske kan låta retorisk men inte är det. Är Bengt Lindqvist beredd att i detta viktiga spörsmål noggrant följa upp riksdagens beslut och de intentioner som ligger bakom beslutet? Herr talman!

Herr talman! Jag skall be att få citera: ”Hur i helvete, rent ut sagt, kan politikerna inbilla sig att vi kvinnor ska stå ut med att gå från den ena döende människan till den andra, torka bajs och kiss, sköta hem och hushåll där misären brett ut sig för länge sen. Det är en fullständigt vidrig arbetssituation, tycker jag.” Så säger ett vårdbiträde, Ilona Persson, som har tio års erfarenhet i hemtjänsten. Pockettidningen R ägnade ett nummer åt just hemtjänstens villkor. Numret heter Kommunens lilla piga. 300 000 äldre människor får hjälp av hemtjänsten. Hälften av dem som får hjälp är över 80 år. De får hjälp i genomsnitt fyra timmar i veckan. Det blir en halvtimme om dagen. Vad gör en människa som behöver gå på toaletten om haneller hon inte kan klara av det själv och ingen hemtjänst finns där? Jo, det finns blöjor. Det talas mycket om att hemsjukvård och att bo hemma skall ge frihet och integritet och självbestämmande åt de äldre och de sjuka. Men man får ingenstans höra talas om detaljerna — hur det går till i vardagen. ”Adekvat vård” är ett omhuldat fackuttryck just nu. Är det då adekvat vård att få ligga eller vara ensam så länge mellan besöken att man måste ha blöja? Jag tycker det är kränkande. Hemtjänsten behöver anställa tusentals, hundratusentals — ja, en halv miljon människor fram till år 2000. Så stort är behovet i dag och i morgon. De äldre över 90 år ökar med 70 Yo från i år till år 2000. De som är 80 år och äldre ökar med 125 000 personer. Många äldre bor ensamma. Det ställer i sig ett Prot. 1987/88:126 stort krav på hemtjänsten. I Stockholm bor t.ex. hälften ensamma. Att lita 25 maj 1988 till anhöriga går inte längre. På tunnelbanan förra veckan råkade jag höra ett samtal mellan två äldre kvinnor. Den ena berättade om en grannfru som inte hade någon som tittade tillsig. Grannfrun fick en hjärnblödning och blev liggande fem dygn på golvet i sin hall. Man kunde se genom brevlådan att hon låg där. Jag vet inte hur vanliga sådana här händelser är, men nog är de vanligare än man tror — tyvärr. Om människor skall kunna bo kvar hemma behövs en helt annan hemtjänst med helt andra resurser. 60 76 av dem som arbetar i hemtjänsten saknar utbildning för sitt arbete. Bara 10 976 av de anställda orkar arbeta heltid. 90 96 av dem arbetar deltid, därför att arbetet är slitsamt — inte bara fysiskt utan också psykiskt. På frågan hur vårdbiträden tänker sig framtiden svarar i Pockettidningen R ett vårdbiträde så här: ”I en dröm vill vi förändra hela verksamheten med skyar av folk, utbildning och tid att göra det jobb vi alla vill göra. Vårdbiträden har sån otroligt dålig status. Det händer att hjälptagare säger: Du som är så duktig — hur kan du jobba med sånt här?” Någon sade: ”Och för att inte tala om kraven på mer effektivitet. Hur duschar man någon snabbare? Genom att öka värmen eller höja duschtrycket? Politikerna fattar inte att de talar om människor. De är män och bryr sig inte om åldringar och vet inget om kvinnors arbete.” Detta kan tyckas vara hårda ord, men jag tror att de är fruktansvärt sanna. Politiker har mycket att lära genom att bara lyssna på vårdpersonal. I äldrepropositionen föreslås visst stöd till anhörigvård. Hur tänker man då? I dag yrkesarbetar ju så gott som alla kvinnor. Kvinnor har lika hög förvärvsfrekvens som män. Kvinnor arbetar dubbelt så mycket som män, om man räknar in hemarbetet, och det skall man ju göra. 74 timmar i veckan i genomsnitt arbetar kvinnor i full tjänst. Det är två arbeten per vecka. Skall kvinnorna nu också ta hand om sina föräldrar får de tredubbla jobb. Det enda raka är att ge hemtjänsten de resurser den behöver, annars kommer hemmaboendet att gå i stöpet som ett enda stort misslyckande. Och hemtjänsten har misslyckats på många håll, trots ett omänskligt slit från vårdpersonalens sida. Det är inte personalens skuld att det inte fungerar. Det är politikernas fel. De politiker som beslutar om pengar till hemtjänsten står själva långt ifrån vårdpersonalens och de äldre människornas verklighet. Så är det bara. De flesta äldre bor hemma och är beroende av hemtjänsten. Bara 5 96 av dem som är yngre än 80 år bor på någon form av institution. Av dem som är mellan 80 och 84 år bor fortfarande 85 26 hemma. Av dem som är över 90 år bor hälften på institution, oftast ålderdomshem, men också sjukhem, långvård eller någon psykklinik. Många olika alternativ kommer att behövas inom äldreomsorgen. Jag är inte helt övertygad om att ett eget boende alltid är det bästa. Ensamheten och isoleringen kan vara mycket svår för en äldre människa, och hur mycket man än bygger ut hemtjänsten kommer det att bli ensamt i alla fall. Hemtjänsten kan stå för omsorgen, men inte råda bot på en stor ensamhet. Gruppboende, 15 ålderdomshem, boende i servicehus och andra kollektiva boendeformer måste få växa fram om samhället skall klara den åldersexplosion som kommer inom några år. Det gäller att planera i tid. Jag tycker att klockan redan i dag är fem minuter i tolv. Herr talman! Så till ålderdomshemmen. Det finns bara runt 50 000 platser på ålderdomshem, och genomsnittsåldern på de boende är 85 år. För de gamla människor som bor på ålderdomshem är ett eget boende inget realistiskt alternativ. De är för gamla för att orka med ett eget boende, och de behöver den totala omvårdnad de kan få på ett ålderdomshem. Det alternativ som finns för dessa gamla är ofta långvården. Debatten om ålderdomshemmen har förts under många år, och när också vpk insåg behovet av denna omsorgsform tvingades även socialdemokraterna att svänga i frågan. Nu finns det en enighet kring ett bevarande av denna omsorgsform. Vpk vill att också ålderdomshemmen skall få statsbidrag till driften, men vi vill i bidragsgivningen bygga in en kvalitetsstimulans, så att kommunerna bygger om och förbättrar de ålderdomshem som är dåliga. Detta krav är vpk ensamt om. Som minimistandard bör de normer som fastslogs av bostadsutskottet gälla. Det betyder att bostaden skall bestå av ett rum och kokskåp samt wc och dusch. Driftsbidraget till ålderdomshemmen kostar 740 milj.kr. Utskottet säger att pengarna till ålderdomshemmen får tas ur befintlig ram, eller som utskottet skriver ”i princip oförändrad ram”. Då avvecklas också per capita-bidraget. Det betyder också minskade resurser till kommunerna totalt. Detta innebär att något annat inom kommunernas äldreomsorg drabbas av nedskärningar. Det kan vpk inte acceptera. Vi är det parti som också vill betala vad ett driftsbidrag till ålderdomshemmen kostar. I ett faktaunderlag från departementet — från den 11 januari i år, alltså innan socialdemokraterna hade svängt — skriver regeringen att årsarbetarbidraget till hemhjälp skulle sjunka med cirka en tredjedel om det skulle utgå till befintliga ålderdomshem inom nuvarande ram. Så skrev alltså regeringen — det var visserligen innan socialdemokraterna själva bytt ståndpunkt i fråga om ålderdomshemmens bevarande, men siffran måste stämma även i dag — eller hur, Bengt Lindqvist? Statsminister Carlsson sade i en DN-artikel för inte så länge sedan — jag tror att det var i mars i år — att regeringen inte står främmande för att diskutera en ökning av anslaget och hur en sådan ökning skall finansieras, om också andra riksdagspartier är beredda att diskutera frågan. Nu lurar utskottet sig självt, kommunerna och allra sist i kedjan också de äldre. Man måste, tycker vpk, också betala vad driften för ålderdomshemmen kostar. Jag tror nog att socialdemokraterna är så väl medvetna om hur svår hemtjänstens situation är att de borde ha nappat på statsministerns ord om mer pengar. Att ta från hemtjänsten är som att råna en redan fattig kvinna. 740 miljoner kostar ålderdomshemmen, och dessa pengar måste tas någonstans, eller som RSMH säger: Vi kan inte stillatigande acceptera att bidraget per årsarbetare sjunker genom att det fördelas till fler årsarbetare i andra vårdformer. Om statsbidrag skall utgå till ålderdomshemmen måste pengar härtill tas från annat håll. De tillgängliga resurserna får inte tunnas ut. Vpk håller med RSMH i denna fråga. Vpk vill sammanfattningsvis, herr talman, att statsbidrag skall ges till Prot. 1987/88:126 ålderdomshemmen, och vi är det enda parti som i en partimotion krävt detta. 25 maj 1988 Vi vill betala vad det kostar att ge driftsbidrag till dem, nämligen 740 milj.kr. För att göra ålderdomshemmen bättre vill vi också utforma statsbidraget till en stimulans att förbättra denna boendeform. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! Det var inte min avsikt att begära replik på Inga Lantz anförande. Men när hon i slutet av sitt anförande säger att vpk vill betala för de åtgärder man föreslår går hon faktiskt för långt. Vad man anvisar är en finansiering för endast ett år. Hur vpk:s överbud skall finansieras under kommande år framgår inte på något sätt av vpk:s förslag. Årsarbetarbidraget blir med det förslag som utskottet framlägger helt oförändrat.
Herr talman! Det kommer förmodligen att talas mycket om finansiering i kommande anföranden, eftersom detta är en mycket viktig fråga — pengarna måste tas någonstans ifrån. De kommer att tas från hemtjänsten och andra omsorgsområden inom äldreomsorgen. Vi har sagt att finansieringen kan ske på olika sätt. Vi har föreslagit en extra skatt på företagens vinster, vilken skulle gå till olika former av omsorg, även äldreomsorg. Regeringen föreslår i kompletteringspropositionen att staten skall dra in 10 miljarder av företagens likvida medel. Vi anser att den ränta på 6 6 som man avser att betala skulle kunna användas bl.a. till driftsbidrag till ålderdomshemmen. Det finns alltså olika finansieringsformer. Varje gång vi föreslår åtgärder när det gäller barnomsorg, äldreomsorg eller annan vård som skall finansieras genom statsbudgeten, föreslår vi också hur dessa åtgärder skall finansieras. Jag kan övertyga Daniel Tarschys om att han inte behöver vara orolig för att vi inte kommer att anvisa de medel som behövs för de åtgärder vi föreslår. Det finns alla möjligheter att ge fortsatt statsbidrag till ålderdomshemmen. Man skall inte vara så falsk att man inte talar om att detta kostar någonting. Man skall tala om att det kostar, och man skall också betala för sig.
Herr talman! Inga Lantz säger att hon kan övertyga mig om att vpk tänker betala för de åtgärder man föreslår. Det har hon hittills inte lyckats övertyga mig om. Hon har tvärtom övertygat mig om motsatsen. Vad hon sade i sin replik var precis det som framgår av vpk:s reservation, nämligen att man finansierar permanenta utgifter med tillfälliga inkomster. Sådan politik är som bekant ohållbar. Årsarbetarbidraget förblir oförändrat. Det framgår av utskottets betänkande. Det har också framgått av flera anföranden, och det framgick av min förra replik. Jag hoppas att Inga Lantz någon gång kommer att tro på detta påstående.
Herr talman! Då vill jag fråga Daniel Tarschys: Vad kommer att hända om två år ifall de borgerligas förslag genomförs, då man nått gränsen för det utjämnande bidrag som föreslås. Kan Daniel Tarschys på den punkten ge några garantier?

Herr talman! Antalet vårdbehövande äldre väntas öka kraftigt i framtiden. Antalet personer i åldrarna över 80 år väntas öka med ca 90 000 fram till år 2000. Vidare väntas det ske en fördubbling av antalet personer över 90 år. Målet måste vara att alla kan välja den boendeform de önskar. Erfarenheterna visar att långt fler äldre med stora vårdbehov än nu både vill och kan bo kvar i sin vanliga bostad men att många tvingas flytta till institutioner på grund av brister i bostäderna eller bostadsmiljön. Den sociala bostadspolitiken måste därför drivas vidare, och bostäderna, liksom den yttre miljön, måste anpassas och göras tillgängliga för funktionshindrade. Likaså måste pensionärerna ha ekonomiska förutsättningar att bo bra. Men lika viktigt är att det finns en social och medicinsk service som kan garantera att den enskilde känner trygghet. Att allt fler äldre människor får möjlighet till eget boende förutsätter en utbyggnad av hemtjänsten och hemsjukvården. Kvaliteten i vården och omsorgen beror på de resurser som finns inom denna. Den viktigaste resursen är personalen. Det är människor som med sitt yrkeskunnande, sin vilja och sitt engagemang gör storartade insatser för vårt gemensamma bästa. För att vi skall få en god vård och omsorg också i framtiden måste vi både kunna behålla den personal vi har och rekrytera ny personal. Det kan vi göra bara genom att föra en ny personalpolitik som ger förutsättningar och utrymme för mer av engagemang, mer av eget ansvar och fler egna initiativ. Arbetsvillkoren måste också göras bättre för att personal skall kunna rekryteras i tillräcklig omfattning. Det krävs utbildning och vidareutbildning som ger personalen kompetens att klara av fler och vidgade arbetsuppgifter. Det krävs också förändringar i arbetsorganisationen. Det innebär bl.a. att de som arbetar inom vården måste få större inflytande och ansvar. Detta är kanske de viktigaste frågor som äldreomsorgen i dag har att lösa. Här hälsar jag med tillfredsställelse att Ulla Tillander i sitt inledningsanförande slog vakt om den offentliga sektorn och framhöll att den behöver förnyas och förbättras. Herr talman! Även i framtiden kommer de särskilda boendeoch vårdformerna att fylla en väsentlig funktion inom äldreomsorgen. När den enskilde inte längre kan eller vill bo kvar i ordinärt boende bör möjlighet finnas att välja det boende och den vård som man anser sig ha behov av. Samtliga partier är överens om att ålderdomshem liksom servicehusboende, eget boende och långtidssjukvård kommer att behövas fortsättningsvis. Mot den bakgrunden anser utskottet det viktigt att göra vissa ändringar i skall utgå med 34 000 kr. per årsarbetare till vårdpersonal inom såväl hemtjänsten som ålderdomshemmen. Det nuvarande schablonbidraget per pensionär föreslås slopas. Den äldrepolitiska propositionen tar också upp frågor om kompetensfördelningen mellan landstingskommuner och primärkommuner vad gäller äldreomsorgen. Om det blir förändringar i fråga om huvudmannaskapet anser utskottet att det måste göras en förutsättningslös översyn av de statsbidragsregler som nu föreslås. Bakom förslaget står samtliga partier utom vpk, som reserverar sig med motiveringen att statsbidraget bör knytas till vissa minimikrav så att kommunerna stimuleras att bygga om ålderdomshemmen. Det finns anledning att betona att utskottet just haft som utgångspunkt att utforma statsbidraget så, att det verkligen stimulerar kommunerna att bygga ut äldreomsorgen, och då framför allt den del som avser den personliga omvårdnaden och omsorgen. Det menar utskottet att det nu föreliggande förslaget kommer att göra. Det pågår också ett utvecklingsoch förändringsarbete inom äldreomsorgen i dag som visar att kommunerna har en ambition att förbättra förhållandena för de äldre. Vpk vill också anslå särskilda medel till driften av ålderdomshem för att inte hemtjänsten skall drabbas av minskade resurser. Enligt utskottets bedömning innebär det nu föreliggande förslaget inte minskade resurser till hemtjänsten. De kommuner som förlorar på omläggningen garanteras samma bidrag som de skulle ha fått enligt nu gällande regler, och för de kommuner som vinner görs vissa jämkningar. I takt med att kommunerna bygger ut hemtjänsten och ålderdomshemmen kommer också årsarbetarbidraget att utgå. Herr talman! Daniel Tarschys har ägnat den mesta tiden av sitt inledningsanförande åt att tala om splittring inom socialdemokratin. Jag tror att Daniel Tarschys har litet svårt att skilja mellan diskussion och splittring. Vi är faktiskt ett demokratiskt parti, som i vanlig demokratisk ordning fattar demokratiska beslut. Det har vi gjort också när det gäller äldreomsorgen. Jag vill även erinra om att vi redan från början har haft med ålderdomshemmen i dessa diskussioner och beslut. Göte Jonsson talar om tillnyktring, Ulla Tillander om att vi har bytt fot och vpk om att vi har tvingats svänga om. Det må vara hur som helst med detta. Jag skall inte ta ifrån er glädjen att ni nu anser er som vinnare i denna fråga. Också jag tycker att det är positivt och glädjande att vi har nått en lösning på en mycket segsliten fråga. Det är min förhoppning att vi fortsättningsvis skall få en sansad och konstruktiv debatt i arbetet med att lösa morgondagens äldreomsorg. Herr talman! I flera av de 14 reservationer som är fogade till socialutskottets betänkande om social hemhjälp hänvisar vi till den äldrepolitiska propositionen. Den har i dagarna lagts på riksdagens bord och kommer att behandlas under hösten. Vi återkommer således till dessa frågor, och därför skall jag bara kort kommentera en del av reservationerna. I en borgerlig reservation krävs att institutionsplatser inte skall få 19 avvecklas snabbare än att man hinner bygga ut både social hemhjälp och hemsjukvård. Utskottet är av samma uppfattning. Vi har vid åtskilliga tillfällen betonat att en avveckling av institutionsplatserna måste ske med stor varsamhet. Vi gör det också i detta betänkande genom att understryka att ombyggnaden av ålderdomshem skall handläggas med varsamhet och med hänsyn till det omsorgsbehov som måste tillgodoses. Så till frågan om valfrihet och flexibilitet inom äldreomsorgen, där det finns fyra borgerliga reservationer med litet olika innehåll. Jag skall beröra den moderata reservationen om att valfriheten måste skrivas in i socialtjänstlagen. Vi har från utskottets sida framhållit att det är viktigt att äldre människor i större utsträckning än för närvarande kan få välja hur de vill bo och vårdas under den tid de behöver samhällets service. För det här finns det också stöd i 9 § socialtjänstlagen. Det är kommunen som har ansvaret för att människor får den sociala omvårdnad de behöver. Det är också kommunen som efter dessa behov skall dimensionera resurser och insatser. Men naturligtvis är det också viktigt att det sker en samverkan med frivilligorganisationer, med bostadsföretag och andra. Utskottet anser, nu liksom tidigare, att det inte finns någon anledning att gå in och ändra i socialtjänstlagen. Det är också endast moderaterna som står bakom det förslaget. Frågan om anhörigstöd tas upp i ett antal motioner och följs upp i en reservation från centerpartiet. Det finns ett förslag i budgetpropositionen om en lagstadgad rätt till ledighet, förenad med rätt till ekonomisk ersättning. Det följs upp i den äldrepolitiska propositionen. Detta är, herr talman, ett erkännande av de anhörigas insatser och därmed också ett viktigt principiellt genombrott. Det är helt riktigt, som också anförs i några motioner, att människor med åldersdement beteende länge har tillhört en grupp gamla människor som blivit försummad på grund av att kunskaper saknats om gruppen och om hur dess problem skulle kunna lösas. Men nu förefaller det ändå som om den här gruppen äldre uppmärksammas mer och mer. Allt fler kommuner och landsting har påbörjat eller planerar verksamhet för denna äldre grupp. Olika försök med dagvård och gruppboende pågår över hela landet. Det är enligt utskottets uppfattning viktigt att det arbetet fortsätter. Vi förutsätter också att så sker. Herr talman! Som jag framhållit tidigare är det viktigt att alla äldre ges ökad möjlighet att själva kunna påverka sin situation. Det gäller naturligtvis också de åldersdementa. Utskottet anser även att det inte finns något hinder mot att åldersdementa vårdas på enskilt vårdhem, förutsatt att det är litet. Taxorna för social hemhjälp återfinns i två borgerliga reservationer. Jag vill understryka att regeringen nyligen har gett riksrevisionsverket i uppdrag att kartlägga och analysera utformningen av taxorna inom kommunernas hemtjänst. Det är därför viktigt att vi avvaktar detta utredningsarbete. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan i dess betänkande 1987/88:15, vilket innebär avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag vill börja med att framställa en kompletterande fråga när 25 maj 1988 det gäller synen på institutionerna och avvecklingen. I äldrepropositionen, som vi har fått nyligen, markerar ansvarigt statsråd nödvändigheten av en samordning när det gäller avveckling av institutioner och utveckling av hemtjänsten. Vi har tillsammans med centerpartiet — jag sade fel i mitt anförande tidigare — i en reservation pekat på att denna fråga måste markeras ytterligare. Vi anser att de skrivningar som utskottet har stått för inte är tillräckliga. Vi vill göra en klar markering. Det har hänt mycket tråkiga saker beroende på att vi inte har haft den samordningen. Platser vid olika institutioner har avvecklats snabbare än hemtjänstresurserna har byggts ut. Det har inneburit en orimlig situation för många gamla. När det gäller socialtjänstlagen och valmöjligheterna har vi moderater i en särskild reservation pekat på att vi direkt i socialtjänstlagen ytterligare vill markera valfriheten för de gamla. Vi ser detta som ett naturligt led i att bygga vidare på den sociala välfärdsmodellen — att åstadkomma ökad självbestämmanderätt. Vi vet, Aina Westin, att socialtjänstlagens portalparagraf i själva verket är mycket innehållslös när vi kommer till konkreta fall. Låt mig, herr talman, återge vad utskottets majoritet skrev i betänkandet förra året — en skrivning som man hänvisar till i år. Utskottet anförde: Enligt socialtjänstlagen skall socialnämnden verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt och att ha en aktiv och meningsfull tillvaro med andra. I vilken form och genom vilken vårdhuvudman vård skall kunna erbjudas måste emellertid avgöras av de för vården ytterst ansvariga kommunala huvudmännen. Där har utskottet klart skrivit fast att det är de kommunala huvudmännen som bestämmer dels inom vilken huvudmannaorganisation vården skall ges, dels i vilken form den skall ges. Då hjälper inte en portalparagraf som är allmänt hållen. Vi vill flytta bestämmanderätten till den gamla själv, stärka vederbörandes rätt att själv påverka sin situation samtidigt som det ekonomiska ansvaret ligger kvar hos kommunen och hos socialtjänsten. Detta är en mycket stark markering från vår sida. Vi menar att man måste bygga vidare på välfärden, eftersom den också är beroende av att man kan påverka sin egen situation.
Herr talman! Aina Westin uttryckte att dagens beslut när det gäller ålderdomshemmen är positivt och glädjande. Det kan jag verkligen instämmai. Det finns anledning till det. Men tyvärr har frågan dragit ut alltför långt på tiden — det finner man om man läser i betänkanden och protokoll från tidigare debatter från hela 1980-talet. Ibland trodde vi i utskottet att isen var bruten, men så kom besluten kombinerade med uttalanden från framträdande socialdemokrater av typen att varje nedlagt ålderdomshem skulle ses som en seger. Det är alltså inte förrän nu, efter många år, som socialdemokraterna går med på en lika behandling. Å andra sidan är det bra att de äntligen gör det och att 2 kommunerna nu får besked, så att nedläggningen av ålderdomshemsplatser kan upphöra och en ny satsning börja. Åldringsvården är nämligen i starkt behov av en sådan vårdform som ålderdomshemmen utgör. Förhållandet är egentligen detsamma med inställningen till de anhörigas insatser. Det är fem år sedan anhörigvårdskommittén lade fram sitt betänkande, och först nu tas det upp i en proposition. Tyvärr kommer förslaget så sent att det inte hinner behandlas förrän till hösten. Jag vill ändå uttrycka den förhoppningen att stödet får en sådan utformning att det upplevs som både rimligt och möjligt för anhöriga att ta på sig ett vårdansvar.
Herr talman! Jag skulle vilja uppehålla mig vid personalsituationen inom hemtjänsten, eftersom hela hemtjänsten står och faller med personalens arbetssituation och villkor. Jag sade att en halv miljon hemvårdare skulle behöva nyanställas fram till år 2000, om inte personalflykten stoppas och fler arbetar heltid. Det är 8-10 90 av hela den kvinnliga arbetskraften — fortfarande är det mest kvinnor som arbetar inom hemtjänsten. Hur skall detta problem lösas, Aina Westin? En åldrande befolkning, ökad hemsjukvård, hög personalomsättning och deltid är sådant som försvårar hemtjänstens arbete. I dag arbetar 75 000 personer som hemvårdare, i huvudsak kvinnor, och ytterligare 100 000 skulle behövas fram till år 2000 räknat i antal tjänster. Omständigheterna i detta arbete gör att personalen t.ex. inte orkar arbeta heltid. En fjärdedel av hemvårdarna slutar varje år — i Stockholm 35 90. Korttidsfrånvaron är dubbelt så hög som normalt. Det här beror på att det är ett oerhört slitigt arbete. Vpk vill att statsbidrag skall utgå till ålderdomshemmen, men bidraget skall utformas så att det utgör en stimulans till att förbättra ålderdomshemmen. Vi vill också betala vad det kostar — 740 milj.kr. Om det inte anslås några pengar — utskottet säger också i betänkandet att pengar inte anslås, utan att detta skall ske inom befintlig ram — måste det självfallet betalas på något annat sätt. Det är ett ganska enkelt räkneexempel. Jag vill fråga vad som kommer att hända efter de två åren. Det står i utskottets betänkande att frågan får prövas om det går att undvika att vissa kommuner får ett minskat statsbidrag. Utskottet föreslår en utjämning, som slår igenom om två år. I dag skulle Göteborg förlora 16 miljoner och Stockholm 30 miljoner genom denna förändring. Hur skall kommuner som verkligen har satsat på hemtjänsten klara sig när bidraget till åldringsvården minskar? Det talas ofta om valfrihet inom äldreomsorgen, men det kan det inte bli utan att stora resurser anslås till hemtjänsten och ett utvecklingsprogram utformas för institutioner, som kommer att behövas när åldringsexplosionen inträffar inom några få år. En fungerande hemtjänst och bra institutioner behövs — det skulle förbättra äldreomsorgen.

Herr talman! Aina Westin sade att det inte finns något hinder för att åldersdementa skall bo på institutioner bara de är små. Ja, men hindret är ju att det inte finns gruppboende av den typen i tillräcklig omfattning. Socialstyrelsen har nyligen studerat problemet och kommit till slutsatsen att tiden är mogen för en mera allmän planering. Trots detta vill utskottets majoritet inte vara med om att ge en signal till regeringen om att detta problem behöver ökad uppmärksamhet. Folkpartiet har föreslagit att det skall satsas 200 miljoner av statliga pengar för att få fart på en utveckling i kommunerna, så att vi bättre kan ta hand om våra åldersglömska eller senildementa. Jag hoppas att folkpartiets förslag får bättre stöd i framtiden än det hittills har fått. Aina Westin sade också att jag inte kan skilja mellan splittring och diskussion. Jo, det kan jag. Visst förs det en diskussion inom socialdemokratin — det har vi noterat. I fjol föreslog partistyrelsen i ett principprogram att ålderdomshemmen skulle avvecklas, och sedan kom partikongressen till en annan uppfattning. Vi har noterat att det förs en livlig diskussion inom socialdemokratin, men utöver den diskussionen är det obestridligen så att det finns olika uppfattningar, som man även efter det att beslut har fattats går fram med inom det socialistiska blocket, som utgör regeringens underlag. Jag pekade på splittringen mellan vpk och socialdemokraterna — den vill väl Aina Westin inte förneka? Jag pekade också på splittringen mellan regeringen och de båda kommunförbunden — jag tror att inte heller Aina Westin vill förneka att den finns. Trycksvärtan hade knappt hunnit torka på regeringens äldreproposition innan Landstingsförbundets ordförande Gunnar Hofring sade att äldreomsorgen minsann inte skulle hanteras på det sättet i framtiden. Jag pekade slutligen på motsättningen mellan regeringens socialpolitik och regeringens ekonomiska politik. Jag tror inte att Aina Westin vill förneka att de slår åt olika håll. Det är bevisligen så att överhettningen av ekonomin i Sverige och det starka suget efter arbetskraft inom alla möjliga delar av näringslivet leder till en personalflykt från vården. Därmed motverkas just de strävanden som regeringen genom sin socialpolitik vill främja.

Herr talman! Göte Jonsson säger att portalparagrafen i socialtjänstlagen är oklar. 9 § är desto klarare: ”Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med honom och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.” För mig är det självklart att kommunen genom sin hemtjänst och andra anordningar också skall kunna svara för själva omsorgsarbetet. Jag hävdar fortfarande att det mot denna bakgrund inte finns någon anledning att gå in och peta i socialtjänstlagen. Ulla Tillander uppehåller sig i sin replik bara vid vad som hittills har hänt, och hon trycker på att det är glädjande att en lösning har kommit till stånd i frågan. Jag har därför ingen anledning att närmare gå in på detta. Ulla Tillander tar också upp anhöriginsatserna, och där måste vi avvakta förslagen och diskussionen i äldrepropositionen, som vi återkommer till. Jag håller med Inga Lantz om att personalsituationen är mycket svår i dagens läge. Jag vill ändå hävda att det finns en ambition att förändra personalsituationen, och det har kommit en mängd olika förslag till åtgärder i fråga om arbetsorganisationen. De anställda måste ges ett betydligt större inflytande över sin situation än de har i dag. Det finns en mängd olika exempel på att organisatoriska förändringar har lett till att man dels får behålla personalen, dels har större möjligheter att rekrytera personal och vikarier av olika slag. Vi har i den arbetsgrupp som tillsattes i socialutskottet inte lyckats övertyga Inga Lantz om att de föreslagna statsbidragsreglerna inte innebär försämringar. Jag tror inte att jag, herr talman, heller i den här debatten lyckas nå något resultat på den punkten. Daniel Tarschys tar upp de åldersdementas situation. Det framgår, Daniel Tarschys, av utskottets betänkande och en mängd rapporter, t.ex. från socialstyrelsen, att ett väldigt stort utvecklingsarbete är på gång. Jag är helt övertygad om att de åldersdementa i fortsättningen kommer att få ett större utrymme och att förslag till lösningar av olika slag kommer att presenteras. Sedan uppehåller sig Daniel Tarschys på nytt vid splittringen inom socialdemokratin. Jag vill fortfarande hävda att Daniel Tarschys har fel i det fallet. Det är för Daniel Tarschys tydligen väldigt svårt att sätta sig in i hur vi har diskuterat de här frågorna inom vårt parti.

Herr talman! Aina Westin har helt rätt i att det har kommit en hel del rapporter nyligen om vården av senildementa, t.ex. från socialstyrelsen, men också från olika läkare. Det de visar är faktiskt inte att det är en massa saker på gång. De visar snarare tvärtom att det behövs en massa insatser som inte är på gång, att det behövs en utveckling av resurserna för att ta hand om de åldersglömska på rätt sätt. Vad senare tiders erfarenheter och forskning har visat är att gruppboende är väldigt gynnsamt för senildementa. Det faktiska förhållandet är att vi har väldigt litet av gruppboende i Sverige, bl.a. på grund av att statsbidragsreglerna har varit relativt stela under tidigare skeden. Vi har ett stort behov av att bygga ut dessa resurser, så att vi verkligen kan ta hand om de åldersglömska. Därför vidhåller jag att det nu behövs starka insatser för att verkligen ge den här gruppen en värdig ålderdom. Aina Westin vill inte vidkännas att det råder en splittring bland uppfattningarna om regeringsunderlaget. Hon har däremot inte kunnat gendriva det jag sade. Låt mig påminna om att det i frågan om ansvaret för äldreomsorgen råder och har rått olika uppfattningar mellan socialdemokraterna i regeringen, i Kommunförbundet och i Landstingsförbundet. Jag har framför mig det pressmeddelande från Gunnar Hofring där han uttrycker sin uppfattning om regeringens äldreproposition. Jag kan inte påstå, Aina Westin, att pressmeddelandet från Gunnar Hofring bekräftar Aina Westins tes om att det råder fullständig enighet inom socialdemokratin. Tvärtom är det på denna punkt oenighet mellan socialdemokrater på olika nivåer, likaväl som det råder oenighet mellan socialdemokrater och vpk och likaväl som regeringens politik på olika områden pekar åt olika håll. Jag tror heller inte att Aina Westin vill förneka att överhettningen av svensk ekonomi, det starka suget efter arbetskraft i näringslivet som för närvarande råder och som är en effekt av regeringens ekonomiska politik, har varit till allvarlig skada för vården. Vi vet att det nu finns problem med rekryteringen av arbetskraft och problem att hålla kvar duktiga, utbildade anställda, inte bara inom sjukvården, utan också inom äldreomsorgen, barnomsorgen och andra delar av den sociala servicen. Jag tror inte att Aina Westin vill förneka att detta problem har ett samband med att det finns andra delar av samhällsekonomin som drar åt sig anställda, genom att locka med högre löner och kanske arbetsvillkor som uppfattas som bättre. Det är alldeles klart att det finns många saker vi måste göra för att förbättra arbetsvillkoren inom vården. Den saken tror jag att vi är överens om. Men Aina Westin kan knappast, tror jag, förneka att den ekonomiska politik som har förts har förvärrat personalsituationen inom den svenska vården.

Herr talman! Jag tycker att det finns anledning att reda ut de här begreppen, Aina Westin. Aina Westin säger att möjligheten att göra det moderaterna vill redan finns i socialtjänstlagen. Men detta är ju inte sant. Verkligheten är faktiskt en annan. Rätten att välja finns inom ramen för de alternativ som kommunen erbjuder och hänvisar till, i bästa fall. Man har inte självbestämmanderätt när man är gammal och behöver vård och omsorg. Man får faktiskt tacka och ta emot de erbjudanden som kommunen eller landstinget ger. Jag måste än en gång läsa upp vad det utskott som Aina Westin och jag sitter i har skrivit: I vilka former och genom vilken vårdhuvudman vård skall erbjudas måste emellertid avgöras av de för vården ytterst ansvariga kommunala huvudmännen. Detta har ni i majoriteten skrivit långt efter det att socialtjänstlagen, inkl. portalparagrafen och alla andra paragrafer i denna lagstiftning, antogs. Detta ger kommunen tolkningsföreträde i för den enskilde viktiga vårdfrågor. Det är detta vi vill ändra på. Vi vill i stället ge den enskilde gamle ett tolkningsföreträde när det gäller socialtjänstlagen. Låt mig fråga två saker, Aina Westin. Säg att här är en gammal människa som behöver hemtjänst. Kommunen och den gamle är överens om att han är berättigad till hemtjänst två timmar per dag. Kan då den gamle enligt socialtjänstlagen kräva att kommunen ställer upp och betalar den hemhjälp han själv anställer? Nej, såvitt jag vet kan man inte det enligt nuvarande socialtjänstlag, utan den gamle får ta emot det erbjudande som kommunen ger. Låt mig ta ett annat exempel. En annan gammal människa behöver bo på ett vårdhem eller ett sjukhem. Här finns dels ett kommunalt sjukhem, dels ett privat sjukhem. Kan den gamle, med stöd av nuvarande socialtjänstlag, själv välja vård antingen vid det kommunala eller vid det privata sjukhemmet medan kommunen är betalningsansvarig? Så fungerar inte dagens socialtjänstlag, utan i bästa fall får den gamle ta emot den vård som erbjuds vid det kommunala sjukhemmet. Det är det som är skillnaden mellan den förändring i socialtjänstlagen som vi vill göra och de förhållanden som råder i dag. Verkligheten är en annan ute på fältet än den man ger sken av i nuvarande socialtjänstlag. Det är därför vi har krävt en ändring som ger den enskilda människan en starkare ställning.

Herr talman! Jag vill än en gång understryka att det är ett resursslöseri att inte ta till vara alla de insatser som många friska pensionärer gärna skulle stå till tjänst med. Det är en fråga som vi har tagit upp i vår partimotion, och den följs upp i en reservation från centern och moderaterna. Vi tror att en reglering av praktiska detaljer i samband med en satsning på väntjänster i större skala skulle underlätta rekryteringen och undanröja stötestenar på vägen. En form av omkostnadsersättning, som naturligtvis inte skulle beskattas i detta sammanhang, är ett enkelt sätt att undanröja stötestenarna. För många äldre är insatser för anhöriga, vänner och grannar ett självklart inslag ett aktivt liv. Så länge man vill och orkar ställer man upp. Dessutom är den här inställningen av avgörande betydelse för samhället, inte minst för att det i detta sammanhang finns ett personligt engagemang som är nära nog omöjligt att ersätta. Då är det också angeläget att det finns möjligheter att vid sidan av ersättningen till anhöriga ge en omkostnadsersättning, så att faktiska kostnader för insatsen inte drabbar den enskilde. Nu händer det att ersättningen i vissa fall beskattas trots att den faktiskt är en omkostnadsersättning. Detta upplevs som stötande särskilt av pensionärer för vilka marginaleffekterna är mycket höga. Detta har vi velat understryka i en reservation.
Herr talman! Först vill jag ta upp personalsituationen en gång till. Aina Westin sade att man kan göra omorganisationer och ge personalen mera inflytande. Ordet organisationsförändring leder tanken till ökad effektivitet. Bättre resursutnyttjande är den term som används inom barnomsorgen, och den kommer kanske att föras över till äldreomsorgen när man uppmärksammar de stora behov som finns. Jag är livrädd för detta. Hur kan man få bättre effektivitet när man duschar gamla? Detta tog jag upp i mitt inledningsanförande. Duschar man varmare eller duschar man med snabbare stråle? Vad är det för slags effektivitet man åsyftar? Man kan inte bädda en säng fortare än man gör i dag. Personalen inom hemtjänsten sliter häcken av sig redan nu, och det är inte mer effektivitet som behövs. Däremot behövs sex timmars arbetsdag så att man orkar med att ha en heltidstjänst. Bara 10 20 av personalen inom hemtjänsten orkar arbeta full tjänst därför att det är för arbetsamt. Om man kunde genomföra sex timmars arbetsdag tror jag fler skulle orka med heltid. Även om man med olika stimulansmedel lyckas hejda personalflykten och få människor att arbeta heltid, så behöver man anställa 100 000 nya människor inom hemtjänsten fram till år 2000. Jag förstår fortfarande inte hur det skall gå till. När det gäller statsbidragen tycker jag att man i utskottet lurar sig själv, när man säger att detta skall ordnas utan att man ger några nya pengar. Många är oroliga för vad förslaget kommer att innebära. HCK och de 27 handikappför Prot. 1987/88:126 bunden säger att hemtjänsten förlorar på ett nytt statsbidrag. De är oroliga 25 maj 1988 för vad detta kommer att betyda för äldreomsorgen och omsorgen över huvud taget ute i kommunerna. Varje bidrag, säger man, blir naturligtvis lägre om inte nya pengar tillförs då man fördelar årsarbetarbidragen bland fler årsarbetare. Äldreberedningen räknade ut att om det dåvarande bidraget på 30 000 kr. skulle fördelas också på ålderdomshemmens personal skulle det sjunka till 22 000 kr. Även om man lägger på det schablonbidrag som utgår för varje åldersoch förtidspensionär i kommunen, räcker det inte för att täcka merkostnaderna för personalen vid ålderdomshemmen. Det finns en stor oro ute i kommunerna för vad detta kommer att innebära, framför allt efter två år. Jag förstår att de borgerliga partierna inte bryr sig om detta, men socialdemokraterna har ju slagits så mycket för hemtjänsten och inser att det måste bli bättre om idén med det egna boendet skall fungera över huvud taget, och jag är förvånad över att de inte föreslagit ett bidrag.
Herr talman! Göte Jonsson tog återigen upp förslaget till ändring i socialtjänstlagen. Jag står fast vid den uppfattning jag har hävdat tidigare, och det är också utskottsmajoritetens uppfattning. Det är ändå så, Göte Jonsson, att det inte är bara socialdemokraterna i utskottet som har denna uppfattning. Ni har ju inte något av de andra borgerliga partierna med er i denna fråga. Jag håller faktiskt med Ulla Tillander om att de äldre friska pensionärerna är en resurs. Frågan om att kunna utnyttja denna resurs kan naturligtvis lösas på olika sätt, och förslag till lösningar finns också såvitt jag förstår med i den äldrepolitiska propositionen, men det kanske vi får bekräftelse på senare i dag. Jag vill upprepa att det finns anledning att återkomma till en seriös debatt i dessa frågor, därför att anhörigvården och stödet från närstående är så viktiga. Inga Lantz! När jag talar om organisationsförändringar menar jag inte effektiviteten inom äldreomsorgen. Jag är klart medveten om att de som arbetar inom äldreomsorgen i dag har en mycket pressande situation, och det är meningen att vi skall förbättra den. Men det finns ju möjlighet att göra förändringar både i den fysiska och den psykiska miljön och på så vis få en bättre situation för de anställda. Så till statsbidragen. För att möjliggöra ett genomförande av det förslag vi har på riksdagens bord har utskottet tagit i anspråk 275 milj.kr., som är aviserade i budgetpropositionen för nästkommande budgetår. På så vis har vi försökt lösa den ekonomiska delen. När det gäller de åldersdementa, Daniel Tarschys, är gruppboendet naturligtvis en mycket viktig del. Men det finns också en utveckling inom detta område med försöksverksamheter av olika slag, och dessa skall bilda underlag för beslut om hur vi fortsättningsvis skall gå fram. Jag anser att det är lika viktigt att den personal som i dag arbetar inom hemtjänsten får en grundläggande utbildning i hur man sköter de åldersdementa. Beträffande splittringen inom socialdemokratin vill jag säga att Daniel 27 Tarschys har undvikit att tala om splittringen inom de borgerliga partierna. Det betänkande vi i dag behandlar visar också att de borgerliga partierna i många frågor inte har samma uppfattningar. Vi är i alla fall på vår sida regeringsdugliga i detta sammanhang, men erfarenheten har visat att de borgerliga partierna inte är det.

Herr talman! Vårt land står nu i slutet av 1980-talet inför en av de största socialpolitiska utmaningarna i modern tid. Det gäller att klara de växande vårdoch omsorgsbehoven bland gamla människor. Jag menar därför att vi nu i denna kammare bör eftersträva största möjliga samling kring huvudinsatserna, kring riktlinjer och målsättningar för äldreomsorgen i framtiden. Den enigheten kommer vi att behöva om vi skall klara de stora åtaganden som blir nödvändiga i framtiden. Jag vill därför inte i mitt anförande ta upp den något grälsjuka inledningen i Daniel Tarschys inlägg, och jag tar heller inte upp den historieskrivning som finns i åtskilliga inlägg beträffande omläggningen av statsbidraget. Jag tycker att vi nu har nått en lösning som vi alla är nöjda med, och då skall vi ta diskussionen framåtsyftande i stället. Regeringen har i dagarna lagt fram sin äldreproposition, Äldreomsorgen inför 90-talet. Den bygger till stora delar på äldreberedningens mångåriga arbete, och den tar också stor hänsyn till den breda remissopinion som äldreberedningens slutbetänkande resulterat i och som delvis går längre än äldreberedningen i vissa frågor. Vi står inför en situation där vårdbehoven kommer att växa under en period av åtminstone ett decennium, där ökade resurser blir nödvändiga, där planering blir nödvändig och där utbildning av personal och dimensionering av personalresurser kommer att höra till uppgifterna varje år under en lång period framåt. Att situationen var sådan insågs också av den socialdemokratiska partikongressen i höstas, och det var ett av skälen till att vårdoch omsorgsområdet från kongressens sida gavs högsta prioritet. Regeringen svarar nu med en politik i tre steg. I budgetpropositionen i år anvisade vi ytterligare 890 milj.kr. inom vårdoch omsorgsområdet — 350 milj.kr. på handikappområdet och 540 milj.kr. till en förstärkning av hemtjänstbidraget i två steg för 1988 och 1989. Det andra steget i regeringens politik på äldreområdet blir propositionen Äldreomsorgen inför 90-talet. Det tredje steget blir helt logiskt en följd av behandlingen av den viktiga frågan om huvudmannaskap och ansvar som tas upp som en huvudfråga i den nu framlagda propositionen. I propositionen presenteras mål och riktlinjer för äldreomsorgen. Den innehåller i stor utsträckning en redovisning av de många erfarenheter, iakttagelser och värderingar som äldreberedningen gjort och som det råder stor uppslutning kring. Mål och riktlinjer för boende, vård och omsorg för äldre hör till huvudfrågorna både i denna proposition och när det gäller äldreomsorgen som helhet. Målen valfrihet, trygghet och integritet ställs upp för den samlade politiken för äldreomsorgen. En viktig fråga gäller avvägningen mellan möjligheterna att kunna bo kvar i den egna bostaden i en invand miljö och valfriheten som skall råda när det Prot. 1987/88:126 gäller att kunna flytta till särskilda boendeoch vårdformer. Det är viktigt att 25 maj 1988 vi också i fortsättningen ökar möjligheterna för människor att bo kvar hemma, även om vårdoch omsorgsbehoven är stora. Men det är också viktigt att vi ställer ett varierat utbud av vårdoch omsorgsformer som svarar mot människors önskemål och behov till förfogande. Den viktigaste resursen inom äldreomsorgen är personalen, och jag har i flera sammanhang framhållit att personalfrågan av flera skäl i framtiden blir äldreomsorgens ödesfråga. För att klara personalförsörjningen måste kommuner och, i den mån de berörs, också landsting föra en personalpolitik som så att säga lyfter hela omsorgsområdet. Frågan måste sannolikt under en mycket lång tid ges en hög prioritet. Både utbildning och fortbildning samt arbetsmiljöförbättringar och förbättrade löneoch anställningsvillkor måste ingå i ett samlat åtgärdsprogram från huvudmännen. Dessa tankar kommer till uttryck i propositionen. De senaste två årens avtal på området visar på betydande steg i rätt riktning. Det är också min bedömning att kommunerna är mycket väl medvetna om att de måste föra en aktiv personalpolitik framöver. Den omläggning av statsbidragssystemet som nu föreslås av socialutskottet innebär att bidraget renodlas till att bli ett personalbidrag, och det blir också direkt volymrelaterat. I det nya systemet ingår satsningar på utbildning i två steg, och 100 milj.kr. utgår för vartdera av åren 1989 och 1990. Detta är utmärkt. I äldrepropositionen understryks att kommunerna måste arbeta både för att minska personalomsättningen och för att göra det möjligt för dem som arbetar, inte minst inom hemtjänsten, att utöka sin arbetstid. Naturligtvis måste vi också gemensamt arbeta mycket aktivt för att även i framtiden öka intresset bland unga människor för vårdoch omsorgsyrkena och därmed förbättra rekryteringen till olika utbildningar. I propositionen föreslås medel för olika personalpolitiska insatser. Det gäller att sprida erfarenheter av god personalplanering och arbetsmetoder. Det föreslås också att utvecklingscentra inrättas regionalt för utvecklingen inom hemtjänsten. Det finns också förslag om extra utbildningsinsatser när det gäller lärarna inom vårdoch omsorgsområdet och att flera uppdrag rörande utbildningsplaneringen framöver ges till skolöverstyrelsen och UHÄ. Herr talman! Vi står inför en situation där, som jag tidigare sade, vårdoch omsorgsbehoven bland gamla människor kommer att öka under lång tid. Det ställer utomordentligt stora krav på god planering och på ett effektivt utnyttjande av de resurser vi har. Vi ser redan i dag hur karaktären på omsorgen och vården förändras. Kommuner och landsting måste ta hand om alltmer omfattande vårdbehov. Den dominerande situationen är att äldre människor i första hand och i största utsträckning har behov av social omvårdnad. Ofta har sjukdomar som krävt medicinsk behandling varit inkörsporten till denna nya situation för den gamle, men det kvarstående dominerande behovet är för de allra flesta social omvårdnad. Detta leder mig till slutsatsen att social omvårdnad i första hand är en uppgift för kommunerna. Det gör det oerhört viktigt att planera 29 på ett sådant sätt att vi nu får möjlighet att ta ett samlat grepp när det gäller frågan om den resursutbyggnad som blir nödvändig i framtiden. Medvetenheten om det splittrade ansvarets betydelse som bromsande faktor inom äldreomsorgen har ökat. Det är en klar skillnad mellan de åsikter som äldreberedningen gav uttryck för och dem vi kan notera i remissopinionen. Det är dags att nu från regering och riksdag ta ett samlat grepp när det gäller frågorna om huvudmannaskap, och detta kommer också till uttryck i regeringens proposition. Vi anser att kommunerna i framtiden bör ta ett mer enhetligt ansvar både politiskt och ekonomiskt för äldreomsorgen. Många tekniska, praktiska och ekonomiska frågor gör dock att ytterligare beredningsarbete är nödvändigt. Regeringen tillsätter därför en delegation och fastställer en tidtabell för arbetet som är mycket sträng, eftersom vi menar att detta arbete måste bedrivas ytterst skyndsamt. Delegationen skall för sin del slutföra arbetet under hösten 1988, och tanken är att de förändringar som det nu igångsatta beredningsarbetet ger anledning till skall träda i kraft den 1 januari 1991. Regeringen föreslår också riksdagen en lagändring när det gäller kommunernas planeringsskyldighet inom äldreomsorgen. Vi vill ålägga kommunerna skyldighet att planera, och den planeringen skall göras tillsammans med landstingen. Vi menar att detta är en logisk följd av den situation som vi nu befinner oss i och som för många år framöver kommer att innebära ett starkt ökat resursbehov inom detta stora område. Herr talman! Stödet till anhöriga, eller — som vi i propositionen föredrar att säga — närstående, för att därmed också inkludera nära vänner, är en viktig fråga. I propositionen slår vi först och främst fast att det i grunden skall finnas ett samhällsansvar, som gör det möjligt för anhöriga eller närstående att åta sig en vårdinsats på frivillig grund. Det skall vara ett fritt och frivilligt åtagande från den anhöriges och från den sjukes sida. Det är då viktigt att samhället ger ett gott stöd till anhöriga och närstående som ger sig in i ett sådant vårdåtagande. Detta är skälet till att vi när det gäller den långsiktiga vården vill se det hela som en uppgörelse, ett avtal mellan huvudmannen, dvs. landstinget eller kommunen beroende på vilken karaktär uppdraget har, och den anhörige. Vi förordar i propositionen att en ersättning skall utgå som svarar mot vårdinsatsens karaktär och omfattning. Vi lägger också fram förslag om ett särskilt stöd för vård av närstående. Ersättning och rätt till ledighet i 30 dagar skall kunna utgå för vård av svårt sjuk människa. Det är en tanke som ursprungligen framfördes av utredningen Vård i livets slutskede men som senare också har tagits upp av flera andra. Det är, som jag ser det, en mycket viktig principiell fråga att vi på det här sättet ger både rätt till ledighet och ersättning enligt sjukpenningprincipen för 30 dagars vårdinsats i mycket svåra situationer. Ersättning och ledighet kan också utgå vid akuta svåra sjukdomstillstånd och vara en buffert för människor som plötsligt får hela sin tillvaro förändrad genom akuta svåra sjukdomar. Ca 20 milj.kr. anvisar vi ur Allmänna arvsfonden för att utveckla olika former av närståendeoch anhörigvårdsstöd. Det är framför allt insatserna av typen avlastning, avlösning, möjlighet till korttidsledighet och semester som vi vill stimulera kommunerna till att utveckla genom den här särskilda insatsen. Utöver dessa huvudfrågor i propositionen tar vi där upp frågor om de Prot. 1987/88:126 frivilliga organisationernas roll och uppgifter inom äldreomsorgen. Vi 25 maj 1988 tillmäter insatser och verksamhet från föreningars och kooperativs sida stor betydelse för att öka livsinnehållet för äldre människor. Statistikförsörjningen inom äldreomsorgen behöver förbättras, detta för att ge samhället som helhet större överblick över vad som händer på detta stora och viktiga område. Vi redovisar också ett initiativ till forskningsrådsnämnden som går ut på att forskningsrådsnämnden skall ta fram ett samlat program för beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning inom äldreområdet. Nyligen har medicinska forskningsrådet gjort detsamma när det gäller medicinska forskningsinsatser i framtiden. Herr talman! Innebörden av den här propositionen är att vårt land står inför en oerhörd social utmaning som kräver solidaritet från andra grupper i samhället. Vi måste öka våra insatser både för att äldre människor skall kunna bo kvar och för att de skall kunna få välja på olika särskilda boendeoch vårdformer som passar just deras situation. Utvecklingen ställer också stora anspråk på tillgänglighet och service i samhället runt omkring. Som jag sade, är detta en solidaritetsfråga av stor betydelse. Genom regeringens proposition vill vi från regeringspartiet ge besked till gamla människor i vårt land att vi är beredda till en fortsatt utveckling där äldre människor kan leva gott även när sjukdomar och handikapp sätter in. Vi är beredda till fortsatt solidaritet med gamla människor.

Herr talman! Låt mig först säga att det var mycket klokt i det som Bengt Lindqvist nu sade, och det är mycket klokt i den proposition han har lagt fram. Vi kan från folkpartiets sida ställa oss bakom det mesta i den propositionen, och vi delar den uppfattning som utvecklas om att kommunerna bör få ett ökat ansvar för äldreomsorgen. Samtidigt är det naturligtvis litet magert att regeringen, efter att i sex år ha brottats med problemet om huvudmannaskapet, inte har något annat besked inför valet än att säga att man avser att tillsätta en ny utredning efter den gamla som har arbetat sedan 1980. Bengt Lindqvist ansåg att det var grälsjukt av mig att tala om splittring. Ja, det var ett litet experiment som jag utförde här. Jag prövade nämligen precis det retoriska grepp som statsråden oavbrutet har använt här i kammaren under det gångna året. Så fort vi har talat om någon fråga, har man varit inne på ämnet borgerlig splittring. Det roar mig att notera att statsrådet anser att det är ett grälsjukt grepp. Jag kommer att erinra mig detta under den kommande valrörelsen. Jag hoppas för min del att vi skall slippa höra det greppet använt från socialdemokratiska statsråd och talare, om man nu anser att det är ett alltför grälsjukt grepp. När vi nu har fått oss till livs de här ständiga påminnelserna om att de borgerliga partierna inte i alla frågor är överens, tyckte jag att det fanns anledning att påminna kammaren om att det också inom socialdemokratin och inom det socialistiska block som är regeringsunderlag finns en hel del skiljelinjer och en hel del motsättningar och en hel del ambitioner som går 31 på tvärs med varandra. Statsrådet manade till samling kring de viktiga uppgifterna inom äldreomsorgen, och det är självfallet så att vi står inför mycket stora uppgifter och mycket stora utmaningar. Det är också enligt vår uppfattning önskvärt att vi med gemensamma krafter kan ta itu med de uppgifterna. Men det är klart att vi gärna skulle vidga samlingen till att omfatta ytterligare några ambitioner. Vi menar t.ex. att det är en viktig ambition att se till att alla som under längre tid är sjuka och vistas på institution har möjlighet att bo i eget rum. Därför vill jag ställa en fråga: Vill statsrådet Lindqvist vara med om en nationell uppslutning, en nationell samling, kring kravet att inom tio år förverkliga målet att var och en som vistas i långvård, omsorgsvård och psykvård, om han eller hon så vill, skall kunna ha ett eget rum? Vi har föreslagit ett stimulansbidrag för att förverkliga det målet. Jag vill också fråga statsrådet Lindqvist, om han vill vara med om en samling kring en rejäl utveckling av demensomsorgen, demensvården. Det finnsstora brister i omsorgen om personer som lider av åldersglömska. Vi har föreslagit att det också på det området skall göras en stor satsning för att se till att det verkligen utvecklas adekvata vårdformer för den gruppen av äldre.

Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning när det gäller den stora utmaning som äldreomsorgen utgör för närvarande i vårt samhälle. Vi har ett gemensamt ansvar, det är alldeles klart. Att vi sedan har olika ambition, liksom att vi i vissa sammanhang anvisar olika vägar för att lösa problemen, är också ganska naturligt, eftersom vi står på litet olika bas vad beträffar den ideologiska utgångspunkten. Den proposition som statsrådet har lagt fram tycker jag är utomordentligt bra i vissa delar. Jag skall här inte ta upp en diskussion om propositionen — vi kommer att ingående analysera den och sedan skriva motioner med anledning av propositionen — men jag vill säga att jag känner igen väldigt mycket från den partimotion som vi väckte i våras och från den äldreomsorgsrapport som vi skrev förra sommaren. Jag hälsar med tillfredsställelse synen på valfrihet, trygghet och integritet som statsrådet pekade på här från talarstolen. Trots allt vill vi gå längre när det gäller valfriheten, och vi menar att det också innebär att vi går längre när det gäller tryggheten, eftersom vi ser ett klart samband mellan möjligheten att vara sig själv och påverka sin egen situation och möjligheten att leva i trygghet. Personalfrågorna är utomordentligt viktiga. Det har bl.a. från moderat håll pekats på att vi måste se till att få en ökad flexibilitet. Vi måste helt enkelt bredda basen när det gäller det sätt på vilket vi skall lösa personalproblemen. Vi måste vara mer flexibla när det gäller arbetsgivaransvar och när det gäller arbetsförhållanden. Vi måste öka möjligheten för anhöriga, för grannar, för kyrkan, för andra organisationer, för privata initiativ, om vi skall kunna klara problemen med personalsituationen. Våra förslag är positiva inte bara för de gamla utan också för dem som arbetar i vård och omsorg. Att lita på den som ger vård och omsorg, att lita på att vederbörande har möjlighet att utföra ett bra arbete inom ramen för medmänskligt ansvar, är någonting som jag tror måste lyftas fram i det här sammanhanget, om vi skall kunna få det förtroende tillbaka som krävs när — Prot. 1987/88:126 det gäller att ge en ökad vård och en bra omsorg. 25 maj 1988 Jag vill ställa en konkret fråga till statsrådet, och den gäller utvecklingen på institutionssidan, avvecklingen av de små, enskilda vårdhemmen. Statsrådet nämner detta i propositionen, men jag tror att det är utomordentligt angeläget att regeringen snabbt agerar, eftersom det fortfarande pågår en nedläggning av vårdhem ute i de enskilda kommunerna och landstingen. Här finns dubbla budskap i luften, och därför krävs det att vi ser till att vi får rättning ileden på bred bas, om vi skall kunna klara de här problemen på sikt.

Herr talman! Det är mycket som man kan instämma i när det gäller regeringens äntligen framlagda äldreproposition. Också vi från centern känner igen många av förslagen i våra partimotioner i den. Det är bra. Åtskilliga gånger då vi här i kammaren har efterlyst åtgärder för att komma till rätta med problemen inom äldrevården har man från regeringens sida hänvisat till äldrepropositionen, och mot den bakgrunden hade det varit bra, om vi också hade kunnat fatta besluten i vår. Bengt Lindqvist sade att vårdoch omsorgsbehoven kommer att öka, och det har intygats här från många håll. Då är det, menar vi, angeläget att ta vara på de resurser som finns. Anhörigvårdskommittén lade 1983 fram sitt förslag, som gick ut på att anhörigvårdare skulle få rätt till ledighet. Vid det tillfället gick centerns representant i utredningen, Kersti Johansson, ett steg längre och krävde också ersättning för anhörigvårdare, och det har vi sedan följt upp. Det är bra att det nu kommer i propositionen. Vidare sade Bengt Lindqvist att enigheten i fråga om förslaget om statsbidrag till ålderdomshem är utmärkt. Det är glädjande att höra det uttalandet från Bengt Lindqvist, för beslutet om ålderdomshemmen kommer att fylla ett stort tomrum som inte fyllts av något annat sedan ålderdomshemmen började avvecklas. Jag slutade mitt inledningsanförande med att ställa en fråga till Bengt Lindqvist om dagens beslut om åldersdomshemmen. Anledningen till att jag vill stryka under detta beslut och att det är viktigt med klara besked från t.ex. socialstyrelsen är att representanter för socialstyrelsen har uttryckt meningar som inte helt rimmar med dem som riksdagens beslut innebär. Vid ett seminarium om åldrande och de äldres villkor så sent som den 3 maj i år gjordes formuleringar av en representant för socialstyrelsen som inte helt skingrade oron för att riksdagens beslut i viss mån var på väg att omtolkas eller övertolkas. Där sades uttryckligen att socialstyrelsen har sett positivt på nedläggningen av ålderdomshem. Det viktiga här är att distinktionen mellan det gamla servicehustänkandet och ålderdomshemsomsorgen som nu åter kommer till heders är fullkomligt klar. Omsorgen om äldre på ålderdomshem är inte identisk med den service som servicehus för eget boende erbjuder. Den distinktionen är väsentlig. Här är det inte fråga om olika ord för samma sak. Har man trott det, då har man verkligen missat poängen.

Herr talman! Bengt Lindqvist sade att vi står inför en mycket stor socialpolitisk utmaning när det gäller att klara omsorgsbehovet för äldre människor och att det är en fråga om solidaritet. Jag håller till fullo med honom i båda de här påståendena. Sedan säger Bengt Lindqvist att människor skall få bo kvar hemma. Valfrihet skall få råda. Men hur skall detta bli möjligt? Jag får inte den ekvationen att gå ihop, eftersom de som är 90 år och äldre kommer att öka med 70 Jo fram till år 2000 och de som är 80-90 år ökar med 125 000 människor. Hur skall man klara det här löftet? Vi skall få kommunerna att öka intresset för vård och omsorg, och det är vällovligt. Men om man skulle tillgodose det behov som äldreberedningen har räknat fram, nämligen 100 000 nya tjänster fram till år 2000, behövs det att 10 20 av varje årskull går in i hemtjänsten. Förutsättningsvis tror jag att det är kvinnor det handlar om. Hur skall detta bli möjligt? Kan man öka intresset så mycket att 10 20 av den kvinnliga ungdom som går ut ur skolorna tar plats inom hemtjänsten? Personalen är viktigast, säger Bengt Lindqvist, och det håller jag med om. Kommunen skall lyfta personalen. Hur skall den kunna göra det? Man har dragit in 40 miljarder på tio år från kommunerna. Hur skall kommunerna klara det ansvar som man lägger på dem på det sättet? För att återknyta till finansieringen av ålderdomshemmen, som också måste blandas ini den här frågan som ju berör kommunernas totala ekonomi, är jag förvånad över att inte socialdemokraterna har föreslagit ett speciellt bidrag till ålderdomshemmen. Jag föreslog det vid de överläggningar som vi hade men fick inget gehör för det. Att inte de borgerliga var intresserade förstår jag — bara moderaterna vill ju dra in 10 miljarder från kommunerna — men att socialdemokraterna inte ville ha pengar specifikt till ålderdomshemmen förvånar mig mycket, särskilt med tanke på det man själv skrev så sent som i januari i år, nämligen att detta innebär att årsarbetarbidraget till hemhjälpen sjunker med ungefär en tredjedel. Den beräkningen måste gälla även sedan socialdemokraterna har svängt till att inse att ålderdomshemmen måste vara kvar, men då måste man också betala för dem.

Herr talman! Jag har två frågor av mer allmän karaktär innan jag börjar svara på de frågor som har ställts i debatten. Den ena gäller de specialdestinerade statsbidragen. Alla de tre borgerliga partierna har föreslagit — i olika former och skepnader — att specialdestineringen i statsbidragen skall minska eller upphöra. Moderaterna har mycket tydligt angivit en teknik för detta, där specialdestinerade statsbidrag skall samlas i en gemensam pott, och sedan skall de nedskärningar som moderaterna förespråkar göras från detta allmänna statsbidrag till kommunerna. Mot den bakgrunden undrar jag, hur det har varit möjligt för er tre borgerliga partier att nu ställa er bakom denna förändring till ett renodlat personalbidrag, som dessutom är volymrelaterat. Min viktigaste fråga är naturligtvis: Kommer ni i händelse av en egen majoritet här i kammaren att förändra det nu införda statsbidraget och slopa specialdestineringen i enlighet med era allmänna ekonomiska motioner? Moderaterna bekymrar mig särskilt. Det gäller det förhållandet att Prot. 1987/88:126 moderaterna i sina allmänna ekonomiska motioner vill göra indragningar 25 maj 1988 motsvarande 7 miljarder inom den kommunala sektorn och samtidigt införa ett kommunalt skattestopp. Detta sker i en situation där utvecklingen inom äldreomsorgen är sådan som vi nyss beskrivit men där också andra socialpolitiska uppgifter pockar på sin lösning, inte minst inom barnomsorgen. Hur ser ni moderater över huvud taget möjligheter att klara de åtaganden som samhället måste göra gentemot äldre människor med en sådan generell ekonomisk politik? Ja, Daniel Tarschys, jag är för min del och som regeringens företrädare utomordentligt intresserad av att föra vidare diskussionen om åtgärder som på ett bättre sätt kan ge stöd åt människor med åldersdemens, eller åldersglömska som vi med en mera allmän term ofta säger. Jag tycker detta hör till de viktigaste utvecklingsområdena. Kommunerna bygger i dag mycket snabbare än tidigare ut gruppbostäder för just denna grupp, men situationen är sådan att det inte är tillräckligt. Och det kommer att behövas sådana krafttag från kommunerna inte bara under åren 1988 och 1989, för vilka man har redovisat en mycket stark utökning av antalet gruppbostäder, utan för lång tid framöver. I frågan om det egna rummet tycker jag vi skall sträcka oss längre än så i våra ambitioner inom omsorg om äldre och handikappade människor. Man skall ha tillgång till en egen bostad så länge man vill och kan bo hemma, och inom institutionerna skall det naturligtvis finnas möjlighet att välja mellan eget rum och att bo tillsammans om man föredrar det.

För mig är vård och omsorg ett samhällsåtagande, men om detta samhällsåtagande — vilket är fallet i dag — delvis kan fullgöras genom vård och omsorg vid enskilda institutioner och kommunerna finner att kvaliteten är god i denna insats, finns det ju inga hinder för att den insatsen skall finnas kvar också i framtiden. Det blir alltså en bedömning ur kvalitetsoch trygghetssynpunkt från kommunernas sida — för övrigt samma slags bedömning som de bör göra beträffande sina egna institutioner, enligt min uppfattning. Ja, Ulla Tillander, dagens beslut när det gäller omläggningen av statsbidraget tar jag naturligtvis till mig. Jag menar att fattar riksdagen detta beslut, så skall vi också se till att det får genomslag. Jag vill påminna om att det blir naturligt att se över statsbidragen när propositionen om huvudmannaskapsförändringar kommer, för sådana huvudmannaskapsförändringar, där kanske både lokala sjukhem och hemsjukvården och eventuellt också annat, går över i kommunal regi, betyder att statsbidragen måste ses över. Har en omläggning skett i riktning mot neutralitet gentemot vårdoch omsorgsformerna, så menar jag att det inte finns någon anledning att ompröva just den delen i statsbidragen, som jag ser det i dag. 35 Inga Lantz får inte ekvationen att gå ihop — det behövs så oerhört många fler människor som ger vård och omsorg. Ja, det är riktigt. Det är ju det som är vår stora utmaning: Hur skall vi klara utbyggnaden om äldreomsorgen så att den motsvarar de behov som människor har? Dess värre tror jag vi får leva i den svåra politiska situationen att vi gör betydande utökningar och ansträngningar, men ändå kommer behoven att växa ännu snabbare. Det kan på sikt bli mycket besvärligt för oss att driva politiken under sådana förhållanden. Det som är viktigt nu är att verkligen bli klar över vilka dimensioner insatserna behöver ha och att sätta i gång att planera, så att vi ganska snart når i fatt de växande behoven. Men — och det är en viktig invändning mot Inga Lantz tanke — det är ju inte lättare att skaffa personal i andra vårdoch omsorgsformer än vård och omsorg i hemmet. Behovet av personalinsatser i förhållande till en växande vårdinsats blir ungefär detsamma, vilken vårdoch omsorgsform man än väljer. Så personalproblemet har vi oavsett om vi satsar på vård och omsorg i hemmet, på institutioner eller i särskilda boendeformer. Att detta är ett problem av stor omfattning vill jag gärna understryka.

Herr talman! Jag tror att Bengt Lindqvist och jag i själva verket är överens om behovet av ökade insatser för de senildementa. Men man kan ju formulera sin hållning på litet olika sätt. Kommunerna bygger ut mycket mer än tidigare, sade statsrådet. Jag tycker att de bygger ut alldeles för långsamt. Jag skulle på den här punkten vilja tillönska regeringen litet mer av otålighet och litet mer av handlingskraft. Det gäller också frågan om det egna rummet. Bengt Lindqvist sade att vår ambition var alldeles för blygsam när vi ville tillförsäkra var och en inom långvården, omsorgsvården och psykvården möjlighet att om han eller hon så önskar få ett eget rum. Man borde sätta målet högre, menade han. Ja, gärna det, men låt oss i varje fall börja med att åstadkomma det som i dag inte existerar. I Bengt Lindqvists egen proposition står det att det i dag på de 52 000 platser vi har i den somatiska långvården enbart är 27 96 av patienterna som har ett eget rum. Det är alltså stora uppgifter vi har framför oss. Det är mot den bakgrunden folkpartiet har föreslagit ett speciellt statligt stimulansbidrag för att få fart på utbyggnaden, och det är ett förslag som vi i flera år har fått nej på från socialdemokraterna och regeringen. Om nu Bengt Lindqvist vill sätta ambitionerna högre, borde han väl åtminstone kunna vara med på våra, mera blygsamma ambitioner. Sedan tog Bengt Lindqvist upp frågan om de specialdestinerade statsbidragen. Låt mig påminna om att det inte bara är de borgerliga partierna som menar att man på sikt skall avveckla vissa sådana statsbidrag. Det har även regeringen gjort. Jag erinrar om det specialdestinerade bidraget till ungdomstandvården, som avvecklades av regeringen. Det är väl klart att har man behov av stimulans så skall man ha sådana bidrag, men när detta behov bortfaller kan finansieringen ordnas på annat sätt. Vad gäller framtiden för statsbidragen till den sociala hemhjälpen vill jag för min del hänvisa till vad utskottet skriver i betänkandet, nämligen att om det uppstår förändringar i huvudmannaskapet finns det också skäl för en Prot. 1987/88:126 förutsättningslös översyn, men när denna sker måste man se till att ett 25 maj 1988 eventuellt nytt statsbidrag blir neutralt i förhållande till olika boendeoch vårdformer. Med andra ord: vi ger en klar signal från riksdagsmajoritetens sida, att ålderdomshem, social hemhjälp och servicehem alla skall finnas, och kommunerna kan utan farhågor satsa på ett sådant varierat utbud.

Herr talman! Också jag vill med anledning av frågan om de specialdestinerade statsbidragen hänvisa till betänkandet. Samtidigt vill jag svara på herr Lindqvists fråga hur vi har kunnat gå med på ett statsbidrag som är personalanknutet. Jo, vi ser faktiskt styrningen i statsbidragen som olycklig. Genom att vi nu får ett neutralt statsbidrag, oberoende av omsorgsform i äldreomsorgen, har vi också uppnått en del av de målsättningar som vi har dragit upp, nämligen att statsbidragen inte skall vara styrande. Jag ser därför ingen motsättning mellan vårt långsiktiga resonemang och denna konstruktion av statsbidrag. Det väsentliga är ju neutraliteten och en minskad styrning. Denna målsättning delar vi för övrigt med de båda kommunförbunden, som anser att man skall ha statsbidrag som inte är styrande på samma sätt som i dag. Här har ju också regeringens särskilda minister Bo Holmberg tagit fram ganska långtgående resonemang när det gäller slopande av specialdestinerade statsbidrag, så på den punkten tror jag vi kan vara ganska överens i målsättningsdiskussionen. Sedan tar Bengt Lindqvist upp frågan om indragningar från kommunerna. Jag tycker att Bengt Lindqvist skall vara väldigt försiktig i det fallet. Förra valet reste ni land och rike runt och skrämde svenska folket, Kommunförbundet, kommuner och kommunanställda för moderat politik och sade att om kommunerna får dra in 4 miljarder kronor, då raseras hela den kommunala ekonomin. Vad har hänt, Bengt Lindqvist? Sedan ni fick tillbaka regeringsansvaret har ni lagt fram konkreta besparingsförslag i fråga om bidragen till kommunerna på 21 miljarder kronor, och riksdagen har beslutat om besparingar på 17 miljarder kronor, om jag inte minns fel. Det går inte att föra en politik valår och en annan politik icke valår. Jag varnar Bengt Lindqvist för att upprepa den debatten — jag tror inte att det går att lura svenska folket en gång till. Vi har lagt fram förslag om en fullständig ekonomisk politik, där vi visar att den moderata politiken i dess helhet leder till en positiv effekt för kommunerna genom dämpad kostnadsutveckling. Läs Feldts egen finansplan eller underlaget till finansplanen! Vi moderater har gått in för det alternativ som innebär 13 miljarder kronor mindre i kostnader för kommunerna ii förhållande till den politik som regeringen för. Därvid har vi sagt: Kan vi föra en politik som innebär att kostnaderna för kommunerna minskar med 13 miljarder, då är det rimligt att minska statsbidragen med ungefär hälften av de 13 miljarderna. Man måste tala sanning, och man måste se politiken i ett längre perspektiv, Bengt Lindqvist. När det sedan gäller frågan om de enskilda sjukhemmen pekade jag på att såväl enskilda som offentliga sjukhem i dag läggs ned ute i landsting och 37 kommuner, samtidigt som regeringen och riksdagen ger andra signaler. I det sammanhanget ställer jag frågan: Är Bengt Lindqvist beredd att agera kraftfullare för att det inte skall bli dubbla budskap, som leder till att de gamla även i fortsättningen hamnar mellan två stolar i detta huvudmannaskapsresonemang?

Herr talman! Även jag vill svara på Bengt Lindqvists fråga om specialdestineringen. I detta skede i frågan om ålderdomshemmen ville vi från centerns sida ha en ökning av valfriheten. Detta är också målsättningen då det gäller generellt statsbidrag — större valfrihet, mindre byråkrati, en ökad rättvisa. I detta sammanhang gick ju statsbidragsförändringen i rätt riktning. Målsättningen är fortfarande ett än mer neutralt statsbidragssystem. Därför tackar jag Bengt Lindqvist för svaret när det gäller statsbidraget till ålderdomshemmen. Det som Bengt Lindqvist sade var viktigt, men det var inte svar på min fråga. Min fråga gällde uppföljningen av riksdagens beslut. Anledningen till min fråga är för det första att vi i centern har den uppfattningen att detta riksdagsbeslut kommer att få stora och mycket goda konsekvenser och för det andra att socialdemokraterna här har ändrat sig. Den vaksamhet med vilken vi i centern har bevakat den här frågan genom åtskilliga debatter här i kammaren släpper vi inte så lätt. Sammantaget gör detta min fråga viktig och minst av allt onödig. Därför vill jag återigen ställa frågan: Vill Bengt Lindqvist följa den konkreta utformningen av de beslut som riksdagen kommer att fatta här i dag om statsbidrag och om ålderdomshemmen så, att de entydigt och generöst passerar genom statens kvarnar?
Herr talman! Jag vill ta upp frågan om anhörigvården och vad som föreslås därom i propositionen och då börja med att säga att det förstås är bra att dessa möjligheter kommer att finnas, om detta nu blir riksdagens beslut, vilket jag förmodar att det blir. Men jag vill också uttala några varningsord då det gäller anhörigvård. Dels kan det alternativet bli ett alibi för att inte bygga ut omsorgen så som den behöver byggas ut, i hemmet eller på institutioner, dels kan den lösningen faktiskt — vi har varit med om många sådana fällor tidigare — bli en kvinnofälla. Jag förstår inte riktigt hur kvinnor skall orka med att i så fall få en tredje börda att klara av. Man har ett bortaarbete och ett hemarbete och får nu också ett ansvar för sina anhöriga. Jag tycker att det måste markeras att det inte får bli fråga om att kvinnor skall ta på sig ytterligare ansvar för anhöriga, där samhället har den största delen av ansvaret. Till allra sist skulle jag vilja fråga om de 740 miljonerna till ålderdomshemmen. Varför är man så ovillig — det gäller både utskottsmajoriteten, alltså socialdemokrater i riksdagen, och socialministern — att kommentera det papper som jag har hänvisat till åtminstone två gånger i den här debatten, det papper som kom från departementet den 11 januari och där det står på s. 2: Om årsarbetarna på ålderdomshemmen skulle få statsbidrag inom nuvarande ram för årsarbetarbidraget till hemhjälp skulle det här sjunka med en tredjedel. Det är vad som står i departementets skrivelse, i vilken jag har läst Prot: 1987/88:126 innantill. Jag tycker att vi skall ha statsbidrag till ålderdomshemmen. Men vi 25 maj 1988 måste också betala för detta. Vad är det som gör att socialdemokraterna har ändrat uppfattning och svängt så kapitalt på några månader? Det är klart att bidraget kommer att sjunka, om det planas ut och det är fler som skall ha betalt från det. Jag skulle gärna se att Bengt Lindqvist i sin sista replik gav en kommentar till detta. Jag är nämligen mycket orolig för att hemtjänsten kommer att drabbas. Det hade varit just att också anslå pengar till ålderdomshemmen i form av ett driftsbidrag, att alltså betala vad det kostar, nämligen 740 milj.kr.

Herr talman! Får jag först till Göte Jonsson säga att det är en avgörande skillnad mellan de indragningar från kommunerna som den socialdemokratiska regeringen har gjort och dem som nu föreslås av moderaterna. Det är egentligen en skillnad på två sätt. Syftet när vi gjorde betydande indragningar från den kommunala sektorn var att sanera samhällsekonomin, dvs. att skapa bättre balans mellan den ekonomiska situationen i staten och den ekonomiska situationen inom kommuner och landsting. Moderaternas förslag gäller indragningar som medverkar till att finansiera en väldig skattesänkning för höginkomsttagare. Moderaterna vill också genom ett uttalat skattestopp för den kommunala verksamheten hindra expansion, medan de indragningar som regeringen gjorde hela tiden byggde på att tillåta den fortsatta expansion inom kommuner och landsting som riksdagen hade ställt sig bakom. Det är alltså en avgörande principiell skillnad och en skillnad när det gäller syftet med åtgärder på det här området. När det gäller omläggningen av statsbidraget, Inga Lantz, så var vår huvudinvändning för ett år sedan och för två år sedan mot att lägga om statsbidraget till hemtjänsten till ett statsbidrag av den karaktär som nu föreslås att vi inte ville vara med om att minska statsbidraget till hemtjänsten. Tack vare de förstärkningar av hemtjänstbidiaget som tillkom genom budgetpropositionen med 265 plus 275 miljoner åren 1988-1989 blev det möjligt att göra en omläggning utan att sänka statsbidraget till hemtjänsten. Hemtjänsten skulle ha haft ett statsbidrag på 34 000 kr. per årsarbetare och har också i fortsättningen ett statsbidrag på 34 000 kr. per årsarbetare. Det blev alltså möjligt, just tack vare de pengar som regeringen tillsköt, att göra omläggningen på detta tilltalande sätt, där det också blev pengar över för att dels i sig lindra de negativa effekterna av omläggningen, dels sätta in stöd för personalpolitiska åtgärder i form av utbildning. Det är i grunden de förstärkningar av bidraget som regeringen föreslog i budgetpropositionen som medförde detta. Utan dessa förstärkningar hade det blivit helt andra effekter. I huvudmannaskapsfrågan tillsätter vi inte, vilket Daniel Tarschys antyder, ytterligare en utredning. I propositionen uttalar vi mycket tydligt att det är kommunerna som skall ta ett mer samlat politiskt och ekonomiskt ansvar för äldreomsorgen. Nu behövs ett beslutsunderlag, ett underlag där man analyserar konsekvenserna av de förändringar som är nödvändiga. Det är 39 angeläget för att man skall kunna överblicka såväl de tekniska och praktiska som de ekonomiska konsekvenserna av en betydande huvudmannaskapsförändring. Det arbetet skall bedrivas mycket skyndsamt. Det gäller alltså inte om utan hur och under vilka förutsättningar samt med vilka konsekvenser en huvudmannaskapsförändring skall ske. Den sker därefter genom ett regeringsförslag till riksdagen. Samtidigt har vi bedömt det som rimligt att man vid en så betydande förändring som det kan bli tal om, exempelvis att de lokala sjukhemmen överförs till primärkommunerna — de har en sammanlagd budget på 7 miljarder kronor — får tid på sig för omställningen. Därför har vi föreslagit att förändringarna skall träda i kraft den 1 januari 1991.

Ledamöter i landsting och kommuner kommer att påverka oss och peka på olika problem som måste lösas. Den här frågan kräver samling. Annars kan tekniska detaljer fälla en i huvudlinjerna mycket viktig reform. Den kommer, om den genomförs, att medföra en väsentlig hushållning med resurserna och en bättre framtida planering inom äldreomsorgen.

Herr talman! Det var många vackra ord som Blenda Littmarck avslutade sitt anförande med. Jag vill avsluta denna debatt med att tacka för vårt möte med människan Blenda Littmarck i riksdagen. I socialutskottet har hennes många erfarenheter från de vilda hälsingska hemtrakterna till de 30 åren i Stockholms socialpolitik varit av stort värde. De har bidragit till att ge våra diskussioner en resonansbotten i socialt engagemang, medmänsklighet och klok vardagserfarenhet.
Herr talman! Jag har inte heller för avsikt att dra i gång någon ny sakdebatt, utan jag vill, precis som Daniel Tarschys, tacka för de år av debatt som vi har haft med Blenda Littmarck. Hon och jag har inte varit så överens, men roligt har det varit. Tack, Blenda Littmarck.

Herr talman! Boende på ålderdomshem är en bostadsfråga och bör behandlas som en sådan. Det handlar om självständigt boende i fullvärdiga bostäder, som de gamla har eget hyreskontrakt på. När bostadsutskottet förra året behandlade frågan om villkoren för bostadslån till ålderdomshem gällde det ombyggnad av ålderdomshem. Nu behandlar vi frågan om villkoren för erhållande av bostadslån för nybyggnad. En bostad i ett ålderdomshem bör omfattas av samma krav på minimistandard som gäller för andra bostäder. Vissa grundläggande funktionskrav måste uppfyllas, krav som inte får ställas lägre för att det handlar om äldre människor. Rätten till en god bostad, en bra boendestandard och (ERSOrE och vård måste gälla alla människor. Vpk anförde i en reservation förra året, då beslut togs om villkoren för erhållande av bostadslån till ombyggnad, att den minimistandard som majoriteten beslutade om — ett rum och kokskåp med WC och dusch — var för låg. Vi framhöll då bl.a. att man med bostadslån skall finansiera nyoch ombyggnad av bostäder eller ombyggnad av ”icke-bostäder” till bostäder. Vi framhöll också att ombyggnader med stöd av statliga lån med stora räntesubventioner inte skall få ske utan att de grundläggande minimikraven uppfylls. Då gällde diskussionen ombyggnad där man var bunden av vissa givna förutsättningar i fråga om de gamla fastigheterna. Detta var bakgrunden till 1987 års beslut. Beträffande standarden för bostäder i ålderdomshem har man emellertid sänkt kraven sedan 1985: från ett rum och kök eller ett och ett halvt rum och kokvrå till först ett rum och kokvrå och minst 30 m? och nu bara ett rum och kokskåp!

Det skall vara ett hem där man kan bo kvar under hela ålderdomen även om man behöver sjukvårdshjälp. Då kan både trygghetsoch vårdbehovet tillgodoses. Den utrymmesoch utrustningsstandard som numera gäller beträffande ombyggnad av ålderdomshem måste enligt vår mening vara något högre i nybyggnadsfallen. Bostaden måste — även om den är belägen i vad man kallar ålderdomshem och även om den bebos av människor som är äldre än 65 år — innehålla särskilt sovrum eller avgränsat utrymme för sovplats. För några år sedan var det ett självklart mål att gamla människor skulle ha ett eget sovrum i sin bostad utöver vardagsrummet. Nu skall de inte ens ha kokvrå utan skall få nöja sig med kokskåp! Fru talman! I första hand handlar det fortfarande om att höja standarden i det vanliga bostadsbeståndet och göra det möjligt för äldre att bo kvar i sina vanliga bostäder. Att lägga ner ålderdomshem och avskaffa platser där behöver inte innebära en nedrustning, om bättre alternativ erbjuds. En väl utbyggd social hemtjänst och primärvård är det viktigaste. Det tycks det råda en stor enighet om. Nu har tyvärr socialdemokraterna gjort upp med de borgerliga partierna om ett förslag som innebär betydande risker för att man bygger fast sig i en alltför låg standard som inte uppfyller grundläggande krav på en fullvärdig bostad. Det är synd att man i fråga om minimistandardvillkoren för erhållande av bostadslån tydligen är på väg tillbaka till ett förhållande vi hade för många år sedan. Den låga miniminivå som då lades fast för rummen på — Prot. 1987/88:126 ålderdomshemmen, ca 14 m?, kom att i stor utsträckning bli en mall eller ett 25 maj 1988 slags norm för vad som byggdes, något som vi alltjämt får lida av. Vpk har sökt att medverka till att det skall nås enighet i denna fråga. Som framgår av reservationen till utskottsbetänkandet har vi sökt hålla igen kraven till ett absolut minimum för att inte riskera en fastlåsning i en standard som egentligen ingen ansvarig politiker vill ställa sig bakom, i varje fall inte offentligt. För vpk:s vidkommande vill jag understryka att vi utgår från att kommunerna, i de fall de kommer att bygga nya ålderdomshem, ser till att detta sker med den högre standard som vpk har föreslagit. Fru talman! Det finns inga sociala, vårdmässiga, klassmässiga eller andra acceptabla skäl för den kompromiss som socialdemokraterna och de borgerliga kommit fram till när det gäller villkoren för lån till nybyggnad av ålderdomshem. Vpk står fast vid det som riksdagen var enig om för tre år sedan, nämligen att även gamla och omsorgskrävande människor har rätt till en egen bostad med god standard. Vilka åldringar blir det då som om 10-15 år skall bo med den enligt vår mening undervärdiga standard som nu kan bli fallet? Det blir givetvis de med låg eller ingen ATP, de som är beroende av kommunalt bostadstillägg. Det här är med andra ord en tydlig klassfråga. Frågan om vården och omsorgen om gamla och handikappade människor löses bäst genom integration i samhället. Denna integration kan se olika ut, precis som framfördes i den debatt som fördes här före behandlingen av detta betänkande. För en del kan det vara tillräckligt med en rymlig väl fungerande lägenhet. För andra är det bäst med någon form av gruppboende, osv. Debatten här samt kommunernas arbete och verksamhet har visat att det finns stora möjligheter till utveckling på detta område när det gäller att tillgodose olika människors behov, om den politiska viljan finns. Jag yrkar bifall till reservationen till betänkandet.